Herr talman! Jag har inte sagt att Nils G. Åsling har skönmålat den ekonomiska situationen. Så pass kunnig är han att han inte gör det i ett läge med ett statligt budgetunderskott på 40-50 miljarder kronor och med utlandslån på över 20 miljarder som skall betalas tillbaka. Att Nils G. Åsling som tidigare ordförande i finansutskottet i ett sådant läge skulle stå och skönmåla situationen, det har jag inte påstått. Vad jag påstod var att Nils G. Åsling försökte dra en skrytvals om vad han själv i egenskap av industriminister hade uträttat och skulle ha kunnat uträtta om regeringskrisen inte hade uppstått. Som jag sade i går kväll i debatten var det en befrielse att denna splittrade regering föll. Det var nödvändigt med hänsyn till människornas tilltro till politiken. I det avseendet har Nils G. Åsling gjort oss en tjänst genom att nu återvända till den bänk han har som riksdagsman i stället för att sitta på statsrådsbänken. Jag har vidare sagt att utvecklingsfonderna kan ha ett värde. Men jag vill varna för att överskatta dem alltför mycket och tro att de skulle kunna lösa alla problem. Sådan har nämligen propagandan under den senaste tiden varit, särskilt ifrån centerhåll. Vad sedan gäller frågan om bypolitik, så frågar jag mig vilken anledning Nils G. Åsling har att tala om bypolitik som någonting fult, om man med bypolitik avser att vi ute i de olika regionerna i landet försöker värna om våra medborgares och väljares intressen. Karl-Erik Svartberg har all anledning att värna om sin region. Jag håller f.ö. med honom om att det skulle bli en katastrof om Nils G. Åslings förslag till varvsåtgärder genomfördes. Vi hoppas att den regering som nu har tillträtt kommer att frisera det här förslaget så att det blir godtagbart för flera än centerpartister.

Herr talman! Det behövs kurage, sade Nils Åsling. Jag skulle då vilja fråga: Om man skall genomföra Nils Åslings förslag beträffande varven, vilka är då alternativen? På tre år skall alltså 1 100 jobb bort i Uddevalla och mer än 5 000 i Göteborg. Jag vet inte om Nils Åsling lyssnade på mitt anförande när jag pekade på att fram till 1983 kommer 16 000 industrijobb att försvinna i Göteborgsregionen enligt tidigare beslut och enligt de planer som finns. Till detta skall läggas ytterligare 5 000, och då är vi alltså uppe i över 20 000 industrijobb som skall försvinna under fem år. Var och en kan ju inse att detta klarar man inte. Man är pessimistisk i överkant, sade Nils Åsling, om man inte tror sig om att klara det på tre år. Men vad är det fråga om? När det gäller nedskärningen på varven i Göteborg, Götaverken och Arendal, är den beslutade nedskärningen till nivån 70 26. Den föreslagna nivån enligt den av Nils Åsling aviserade propositionen, som inte blir herr Åslings proposition, är på 28 96. Detta är ju orimligheter! Det säger sig självt. Det låg litet förakt i Nils Åslings anförande när han talade om bypolitik. Men vi slåss för jobben och för människorna som väntar på besked om hur deras jobb skall kunna tryggas eller vad de skall kunna få för nya jobb, om de måste gå från varven. Då är det ledsamt att få detta betecknat som bypolitik. Till den nya regeringen måste man säga att det brådskar med förslag beträffande varven. För att formulera det som en varvsarbetare på Arendal sade: Våra nerver håller snart inte längre.

Herr talman! Nu förstår jag att Paul Jansson tycker det är besvärande, eller skrytsamt, att jag här skisserat några huvudpunkter i det näringspolitiska program för 1980-talet som jag som industriminister hade för avsikt att lägga fram. Det är besvärande, och jag kan förstå det. Socialdemokratin satt ju i regeringen över fyrtio år och lyckades aldrig samla sig till ett näringspolitiskt program. O.K., på de premisserna kan jag acceptera att jag stod här och skröt. Till Karl-Erik Svartberg vill jag säga att cynismen i det här fallet är att använda den enkla demagogi som han nyss utnyttjade här i talarstolen: att säga att den varvsproposition, varom det råder en trepartiuppgörelse, skulle vara att ställa folk på gatan, att ta bort jobben. Det är ju inte fråga om det! Hur många gånger skall jag behöva upprepa att vad det här gäller är att begränsa fartygsproduktionen och styra de ekonomiska resurserna, och därmed också arbetskraften, mot en produktion som har bättre framtidsutsikter. Jag har som industriminister otaliga gånger sagt att inga varvsjobbare enligt min uppfattning skall ställas på gatan. Men vi måste planmässigt styra över produktionen ifrån starkt förlustbringande, jag höll på att säga ekonomiskt destruktiv produktion, till någonting som har framtiden för sig. Det är cynism, Karl-Erik Svartberg, att försöka odla myten om att centerpartiet eller den gamla trepartikoalitionen skulle vilja äventyra jobben. Nej, genom att styra över resurserna till områden där vi har bättre konkurrenskraft skulle vi skapa bättre trygghet för varvsjobbarna i deras nya roll. Karl-Erik Svartberg företräder i stället en politik där man år efter år med för stor varvsnäring skall pumpa in statliga pengar, försumma utveckling av andra branscher, försämra tryggheten i andra branscher. Det är vad Karl-Erik Svartbergs politik skulle leda till, och det är cynism, som jag ser det. Här gäller frågan om vi skall fortsätta med en lagerproduktion inom varvsnäringen eller om vi i stället skall producera varor som går att sälja.

Herr talman! Den ekonomiska verkligheten i Sverige har under den allmänpolitiska debatten beskrivits på olika sätt. Man kan mäta den i termer av budgetunderskott, statsskuld, handelsoch bytesbalans, bruttonationalprodukt, industriproduktion, produktivitet, arbetslöshet och annat. Man kan se utvecklingen i långtidsperspektiv, bakåt och framåt, eller uppehålla sig vid ändringar i förlopp och tendenser under det år som gått. Förhoppningar har uttalats att vi snart skall ha det värsta bakom oss. Detta är kanske sant för stunden. Det är möjligt att nationen behöver en psykologisk andhämtningspaus för att kunna samla sig och ta sats på nytt. Men vi måste ändå hela tiden vara medvetna om att vår ekonomiska storhetstid byggde på förutsättningar som inte längre består, i och med att allt flera nya industrinationer Nr 23 konkurrerar ut oss på område efter område. Vårt välstånd har baserats på Torsdagen den andra folks villighet att betala höga priser för våra exportprodukter. När de 26 oktober 1978 kan köpa lika bra varor billigare från annat håll,kan vi inte räkna med att utan vidare få bevara vår hittillsvarande levnadsstandard. Om våra exportinkoms Allmänpolitisk ter minskar, medan priset på livsviktiga importvaror — framför allt olja — debatt stiger, är vi inne i en ond cirkel, som förstärker den vi själva har åstadkommit genom en väldig, skattefinansierad offentlig sektor, vars oavbrutna tillväxt förutsätter en generell tillväxtekonomi, som vi inte längre har och kanske inte heller kommer att få tillbaka. Det är därför inte så underligt att statskontoret i sin årsskrift 1978 frågar sig: ”När ekonomin stagnerar — vad händer med den offentliga sektorn?” och att framstående ekonomer som Dahmén, Bentzel, Ståhl och af Trolle, men också yngre forskare, tagit upp den stagnerande ekonomins problem. Inom forskningsrådsnämnden har en arbetsgrupp med parlamentarisk förankring tillsatts för att analysera konsekvenserna av en även på längre sikt stagnerande ekonomi i vårt land. Riskerna för en sådan utveckling är uppenbara i en situation, när våra hittillsvarande relativa fördelar på det industriella området har urholkats, när utvecklingen har gjort våra råvaror mindre begärliga, när innovationerna tycks bli färre och när lönsamheten inte medger fortlöpande nyinvesteringar. Skulle vi därutöver känna oss tvungna att leva upp till de deklarationer om en ny ekonomisk världsordning -— till de fattigaste folkens förmån — som vårt land tidigare gjort i FN, har vi tvivelsutan att vänta oss en helt annorlunda tillvaro än den vi strävat efter och vant oss vid, sedan 50 år tillbaka. En föraning gavs oss häromåret av herrarna Ingelstam och Bäckstrand i framtidsstudiesekretariatet genom deras skrift ”Hur mycket är lagom?”. Mera lär vi få veta, när det projekt om ”Sverige i en ny ekonomisk världsordning”, som nu genomförs inom framtidsstudiesekretariatet, tar form. Herr talman! Jag har velat antyda denna bakgrund, därför att den naturligtvis också finns med —eller i varje fall borde finnas med —-i den debatt, som gäller våra omedelbara politiska problem. När regeringen Fälldin avgick, angavs detta bl.a. bero på meningsskiljaktligheter om en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. För min personliga del har jag varit positiv till en folkomröstning, men inte primärt om kärnkraften, utan om vilket slags samhälle vi är beredda att leva i för framtiden: ett energikrävande industrisamhälle av ungefär det slag vi haft intill för ett par år sedan — och som många fortfarande tror att vi lever i, medan arbetslösheten och utlandslånen växer — eller en successiv återgång till vår egen levnadsstandard för 10, 20 eller 30 år sedan — för all del, åtskilliga av oss levde även på den tiden! — kanske som Portugal, fast mörkare och kallare. Det är f. ö. den utveckling som Hudsoninstitutet för några år sedan förutspådde för Englands vidkommande. En sådan utveckling är redan på väg i den svenska statsförvaltningen. i ER ig 5 petitaäskandena med 2 96 är ju ett uttryck för mer än stagnation — det betyder 6 inskränkningar. De lydigaste ämbetsverken har följaktligen föreslagit krympning eller nedläggning av vissa verksamheter. Detta kan nog saklöst ske inom byråkratiska organ. Men inom andra verksamheter, som har positiva uppgifter, som skapar ny kunskap och nya värden — jag tänker här i första hand på utbildningsväsendet och forskningen — är det mera tveksamt om man bör minska arbetsvolymen. Om samhället inte har råd att betala för att få nyttigt arbete utfört, om alternativet är att behöva betala nästan lika mycket i arbetslöshetsunderstöd utan att få någonting uträttat och — för den enskilde — utan att få uträtta något, så vore det kanske rimligare, för alla parter, att ta ut den 2-procentiga reduktionen på lönesidan, men behålla arbetsvolymen intakt. Det hör ju ändå till marginalskattesystemets få fördelar, att den reella inkomstminskningen blir så mycket mindre än vad det ser ut. Många tecken tyder på att det moderna, datoriserade och robotiserade industrisamhället inte kommer att kunna erbjuda tillräckligt många meningsfulla arbetsuppgifter i produktionen. Sysselsättningsproblemen kommer att bestå och förvärras. Möjligheterna att med överskott från produktionen försörja ökande mängder offentligt anställda — och därutöver barn och pensionärer — kommer förmodligen att avta. En fortsatt spridning av arbetstillfällen genom kortare arbetstid och längre ledigheter är att förutse. Detta kommer dock förmodligen inte att kunna ske med bibehållande av vår nuvarande levnadsstandard. Det är däremot möjligt att kortare arbetstid kan ge utrymme för mera ”egenvård” i form av ökad omsorg om egna familjemedlemmar — både äldre och yngre — och kanske också i åtskilliga fall sidoinkomster, eller åtminstone minskade utgifter, genom fritidsverksamhet inom hantverk, trädgårdsodling och liknande — en utveckling som ju i viss utsträckning redan är på gång inom den ännu obeskattade och icke kriminaliserade delen av svenska folkets vardagsliv. För mitt sätt att se har debatten om Sveriges framtid på ett olyckligt sätt kommit att handla om kärnkraften, när den borde handla om vad för slags samhälle och livsstilar, som är möjliga vid olika energibalanser, relativt oberoende av var energin kommer ifrån, eftersom den avgörande faktorn under överskådlig tid i alla fall kommer att vara oljan. Över vårt oljeberoende råder vi bara delvis själva: politiska förvecklingar och bristande valutatillgångar kan begränsa våra importmöjligheter. Dessutom har också oljan sin ekologi. Vilket samhälle och vilka livsstilar vi än strävar efter — och en folkomröstning skulle kunna ge upplysning om det: det effektiva industrisamhället eller en mera pastoral landskapsbild med fåravel, hemslöjd och gammaldans — så tror jag att vårt behov av medborgare, utbildade inom naturvetenskap och teknik, kommer att bli mycket stort. I det ena fallet gäller det att i ett rasande tempo ta igen årtiondens försummelser i vårt land och erövra och befästa nya teknologier för att ersätta dem, som inte längre ger oss inkomster. I det andra fallet måste vi utveckla en billig, energiknapp teknologi för lokalsamhällen och enskilda för att kompensera bortfallet av många av de nyttigheter vi har i dag. TV-n och datorerna klarar sig förmodligen, men cykeln, hästskjutsen och vedeldningen kommer då att uppleva en renässans. Det har så sakteliga börjat gå upp för somliga att vi nu har ett förtvivlat behov av bredd och intensitet inom vår naturvetenskapliga och tekniska utbildning och forskning. Om åtgärder för att möjliggöra detta har jag redan vid flera tillfällen vädjat här i kammaren, och sedan förra året har också framstående företrädare för socialdemokratin tagit ställning för att någonting måste göras, och göras nu. Jag ser nu lika litet som i våras inte någon anledning att polemisera mot detta: tvärtom, låt oss arbeta sida vid sida för att uppnå det, som måste göras. Just därför vill jag begagna tillfället att vädja till socialdemokraterna att ompröva en del av sina ideologiska föreställningar för att vi alla gemensamt skall kunna uppnå det vi eftersträvar och anser nödvändigt. Redan under de första åren av framtidsstudiesekretariatets arbete tog man —- liksom amerikanerna — upp begreppet ”teknikvärdering” till debatt: att försöka analysera de sociala och psykologiska konsekvenserna av olika tekniska framsteg. Sedermera har begreppet vidgats — samma betraktelsesätt kan naturligtvis anläggas på många andra företeelser i samhällslivet. Nu talar man därför om ”konsekvensanalys”. Det har sagts om Dag Hammarskjöld att en av hans egenskaper var att — som en schackspelare — kunna förutse drag och motdrag många led framåt och anpassa sitt handlande därefter. Det har förefallit mig som om man i det politiska handlandet i vårt land alltför mycket bortsett från de successiva följdverkningar, som uppstår genom att människor anpassar sig till — eller försöker undandra sig verkningarna av — medvetna förändringar av samhället. Det är naturligt för en rörelse, som hämtat sin styrka ur massverkan, som känner sig hemma i kollektivet och som verkar för att avskaffa olikheter, att undervärdera enskilda personliga insatser, att bortförklara skillnader mellan goda och dåliga prestationer, att avskaffa belöningar för väl utfört arbete, däribland betyg — allt utifrån den föreställningen att det är nog för envar att veta med sig att ha gjort sitt bästa. Detta skulle också vara tillräckligt i den bästa av magister Pangloss alla världar, men det gäller nog inte i ett samhälle som vårt. Om vi ännu en gång skall lyckas få fram ny teknik och en genomgripande — gärna ekologiskt färgad — naturvetenskaplig kunskap hos svenska folket, så måste vi stimulera och belöna initiativ och förmåga på alla upptänkliga sätt. Det måste löna sig att arbeta, och det måste löna sig att göra mer än det vanliga. Av en händelse föll häromdagen i mina händer en rapport om kinesisk forskningsoch utbildningspolitik efter Mao. Där kunde man bl.a. läsa att ”det nu i kinesisk press alltmera talas om att det måste löna sig att arbeta”. Det anses reaktionärt att ta avstånd från ackordslöner. Man lägger ökad vikt vid teoretiska förkunskaper för inträde vid högskolan. Man förordar nu ”att personer med fackkunskaper måste ha ledningen över det vetenskapliga arbetet. Detta innebär att man tillbakavisar de Fyras tes att amatörer kan leda fackmän”. Även i Sverige hade vi ett de Fyras gäng - och det är dess filosofi som har kommit till uttryck i den s.k. högskolereformen. Vad kineserna gjort är att de har dragit slutsatser ur sin egen konsekvensanalys. Vi måste också göra detta i fråga om skolan och högskolan. Vi måste ompröva alltför blåögt idealistiska trosartiklar i ljuset av de naturvetenskapliga linjernas förfall, den kvalitativt och kvantitativt otillfredsställande rekryteringen till de naturvetenskapliga fakulteterna och de tekniska högskolorna och den skrämmande nedgången av antalet forskarstuderande. Det kommer inte att flyga några stekta sparvar i munnen på svenskarna, om det här får fortsätta, hur många samhällsvetare som än kan få tillfälle att skriva stenciler om det svenska välståndets och den därmed förknippade svenska välfärdens nedgång och fall. Herr talman! Jag har nu kommit rätt långt in på utbildningsministerns arbetsfält — ett fält som hittills varit helt reserverat för folkpartiet och annorlunda kommer det väl inte att bli för den närmaste tiden heller. Eftersom jag här har vädjat till socialdemokraterna vill jag ta ett steg närmare mitten och sluta med att vädja också till folkpartiet. Jag är tacksam för att Jan Erik Wikström har tagit sig tid att komma hit. Riksdagen har betrott UHÄ med att följa upp den högskolereform som sagda ämbete i så hög grad har bidragit att utforma, något som jag har varit — och fortfarande i princip är — skeptisk emot. Bl. a. har man studerat hurde ss.k. planeringsberedningarna fungerar. Det är en i många avseenden skakande läsning. Sålunda tycks dessa beredningar, som till övervägande del består av lekmän — på kinesiska alltså: amatörer — ha fått för sig att de skall ”planera forskningen” i vårt land. Utbildningsministern och jag hade ett tankeutbyte om instruktionen för UHÄ i detta hänseende förra året, och vi blev till sist överens om att planera forskningen skulle nog inte UHÄ göra, men väl planera för att ge högskoleforskningen resurser. Nu har regering och riksdag tillskapat en myndighet, som har till uppgift — och kanske också vissa förutsättningar — att planera för och samordna forskningen i Sverige, nämligen forskningsrådsnämnden, på engelska The Swedish Council for planning and co-ordination of research. Det torde vara ganska nödvändigt att regering och riksdag omgående skapar klarhet om vem som skall göra vad i det här sammanhanget — även om utbildningsministern och jag djupare sett nog är överens om att den sanna forskningen alltid bryter fram i egna fåror. Och medan jag är i farten, låt mig, herr talman, också till slut vädja om två andra åtgärder av vilka den högre utbildningen och forskningen är i trängande behov: 1. Återupprätta fakulteterna i deras ursprungliga skepnad, innan hela universitetet blivit ett Babels hus! 2. Lägg inte den medicinska forskningen i de filosofiska fakulteternas Prokrustessäng! Bryt ut den kliniska utbildningen och forskningen ur de konstruktioner som forskarutbildningsutredningen och lärartjänstutredningens byråkrater snickrat ihop, och ge en eller ett par personer, som representerar vad som i en tidigare valrörelse kallats ”erfarenhet och förnyelse”, i uppdrag att utan dröjsmål lägga fram vettiga förslag, där formerna får underkasta sig funktionen och inte tvärtom!

Herr talman! Inom den fackliga och politiska rörelsen har jag fått lära mig att det i demokratibegreppet ingår att lyssna på andra människor. I dag är det tredje gången förre industriministern Nils Åsling försvinner, när jag skulle vilja ställa några frågor till honom. Men Nils Åsling befinner sig kanske på sitt rum och har knäppt på den lilla låda som gör att vi kan lyssna på debatterna. Kanske kan han springa ner och svara på de frågor jag nu tänkte ställa. Han använder svepande formuleringar när det gäller varvsfrågan. Då Nils Åsling talar om att man skall styra över medel till andra näringar för alternativ produktion skulle jag vilja säga till honom: Tala om för de tusentals varvsarbetarna i Göteborg, Landskrona och Uddevalla vad det är för alternativ det handlar om! Det är det som varvsarbetarna och de andra som är beroende av dessa näringsgrenar vill ha reda på. Om man tycker att det är fel att satsa mer pengar i varvsnäringen, som folkpartiregeringen och även vi socialdemokrater har uttalat, måste man också tala om vad det är för alternativ som man har i bakfickan, men det gör inte herr Åsling. Vad skall dessa tusentals varvsarbetare göra? Ja, vi vet ju att det tar många år innan man kan ställa om produktionen till annan verksamhet, och då är det naturligtvis nödvändigt att samhället ser till att dessa människor har arbete under omställningsperioden. Vi har från socialdemokratiskt håll flera gånger sagt att den angivna perioden inte kommer att räcka till. Det gäller att hålla huvudet kallt och att se med optimism på framtiden, men om herr Åsling säger att omställningsperioden skall förkortas och talar om alternativ produktion, vore det också på sin plats att han redovisade vad det handlar om. Men det verkar ibland som om centerpartisterna är så upptagna av att lyssna på vad de själva säger att de inte är beredda att höra på vad andra har att anföra i olika sammanhang. Alla de tusentals varvsarbetare som berörs av de nuvarande svårigheterna och av de beslut som vi kommer att fatta här i riksdagen känner naturligtvis — i likhet med många andra människor i vårt samhälle — stark oro inför framtiden. Man funderar över hur det kommer att gå med jobben i framtiden och undrar hur det samhälle som våra barn växer upp i kommer att se ut. Andra frågor som människor ställer sig i sin vardag är: Kommer vi att kunna hushålla med de tillgångar som vi förfogar över? Kommer våra barn att drabbas av alkoholoch narkotikaberoende? Kommer de att kunna uppleva någon trygghet i framtiden? Svaret på dessa frågor blir naturligtvis att det beror på vem som kommer att styra vår utveckling. Vi vet att, trots massiva insatser från den fackliga och politiska arbetarrörelsen, kapitalet har vuxit sig starkare och förmögenheterna blivit uppsamlade på ett fåtal händer. Detta kan vi från arbetarrörelsen naturligtvis inte acceptera i framtiden. Det finns egentligen enligt vårt sätt att se enbart en väg att gå i framtiden, och det handlar om att demokratins ideal måste prägla även det ekonomiska livet. Därför kommer naturligtvis våra och människornas krav på att bli delaktiga i beslutsprocessen och i hela den demokratiska processen att vinna i framtiden. Därför kommer vi inom arbetarrörelsen självfallet att driva frågorna om löntagarfonder med stor kraft. Det handlar om att vi solidariskt måste fördela lönerna på ett rättvist sätt och att vi måste motverka koncentration inom näringslivet, dvs. förmögenhetsbildning. Vi måste med hjälp av medägande också få ett inflytande över det ekonomiska livet. Men den viktigaste förutsättningen för att vi skall klara vår framtid är naturligtvis att vi kan trygga kapitaltillväxten i vårt samhälle. Därför är det självklart att alla de människor som gör en insats i produktionen, oavsett om det är på varven, i textilfabriken eller på annat håll, skall ha del i makten över förmögenhetstillväxten inom sina företag. Det är nämligen det arbetande folket som är med och arbetar ihop de här frukterna, som vi måste vara med och dela. Därför är det ganska underligt att man från borgerligt håll, inte minst från centerpartiet med Thorbjörn Fälldin i spetsen, pratar om att nu gäller det att hålla vakt mot socialismen. Vad är det då man egentligen vill åstadkomma? Är det ett samhälle som ytterligare präglas av egoism, att ungdomar blir utslagna, att människor blir beroende av alkohol, att människor blir utsparkade från industrierna och blir förtidspensionerade långt innan de över huvud taget har blivit gamla? För oss betyder socialism omsorg och omtanke om varandra, att vi tillsammans är med och deltar i besluten, att vi tar ansvar för varandra och att vi utvecklar vårt samhälle så att vi inte behöver känna rädsla för varandra i våra bostadsområden, på gator och torg och var vi nu befinner oss. Med hjälp av löntagarfonder skall vi bygga arbetsplatser, där människor känner det som en meningsfull uppgift att delta i produktionen och där man inte känner det som ett tvång att gå till arbetet utan upplever gemenskap och skaparglädje tillsammans med arbetskamrater. Det är bl.a. detta som löntagarfonder och utvecklingen av den ekonomiska demokratin handlar om. Det är min övertygelse att även om de borgerliga partierna kommer att försöka utmåla oss socialdemokrater såsom anhängare av ett system där ofrihet råder så kommer dessa tongångar inte att gå hem. Mot bakgrund av vår idétradition och våra andra traditioner kommer människor att förstå att den enda garantin för att vi skall kunna utveckla ett samhälle där människor känner meningsfullhet och där vi utvecklar demokrati på alla områden är socialdemokratin.

Herr talman! Energipolitiken vid skiljevägen, skulle jag vilja sätta som rubrik på mitt anförande. Vi får bara 4 926 av vår energi från kärnkraften och faktiskt, redan i dag, nästan dubbelt så mycket från biomassa — ved och lutar i massaindustrin. I boken Sol eller uran har man visat att tekniken och ekonomin för förnybara energikällor är lättare att överblicka än för kärnkraften. Man måste göra fler djärva antaganden om framtida teknisk utveckling och lägre kostnader när det gäller ett Uransverige än för ett Solsverige. Hela den argumentering som går ut på att vi i dag måste fortsätta investera i kärnkraft därför att vi inte har något alternativ som är tillräckligt långt framme håller alltså inte. Ju fler resurser vi binder i kärnkraften, desto svårare blir det att övergå till alternativa energikällor. Ju mer vi gör oss beroende av energibäraren elektricitet för ändamål där man kunde använda energi av lägre kvalitet, desto svårare blir det att klara sig med förnybara energikällor. Ju mer pengar vi satsar på kärnkraftsutbyggnad, desto mäktigare blir kraftindustrin och desto svårare får alternativen att göra sig gällande och desto svårare blir det att bygga upp ett demokratiskt energiförsörjningssystem. Som energiexperter tycks bara elexperterna räknas. Det har en historisk förklaring. Samhället började lägga sig i energipolitiken först i samband med vattenkraftsutbyggnaden — nämligen för att producera elektricitet — därför att det då var nödvändigt att skapa lagar och bestämmelser för att få den utbyggnaden till stånd. Oljan som bränsle däremot infördes i vårt land genom marknadskrafterna direkt. Det är elexperter som har givit råd när samhället försökt orientera sig om energiframtiden, och beslutsunderlaget har därför kommit att i hög grad präglas av dessa experters önskan att vidareutveckla sin specialitet. Statens vattenfallsverk, liksom tidigare det kommunaloch privatägda företaget Sydkraft, har med stor beslutsamhet nu engagerat sig i också den kommunala energiplaneringen. Jag hämtar följande uppgifter från en rapport som har utarbetats inom Vattenfall och som lämnades den 14 juni i år. Den bär beteckningen AO-BE/MW-2600 och heter Samarbete mellan Vattenfall och kommuner. Vattenfall planerar att avdela minst tio personer som på heltid skall arbeta för att ge kommunerna goda råd om hur de skall leva upp till lagen om kommunal energiplanering. I den mån Vattenfall kan dra nytta av kommunens beslut, dvs. i den mån kommunen går in för elektricitet som huvudsaklig energibärare, t.ex. elvärmda hus, kommer man att ge rabatt och kanske ställa upp med sin rådgivning helt gratis. Jag citerar direkt ett stycke från rapportens avsnitt om debiteringsprinciper: ”Utgångspunkten för debitering av tjänsterna för kommunal energiplanering bör vara att en marknadsmässig prissättning baserad på självkostnadstäckning tillämpas. Avsteg från denna princip kan tänkas beroende på den nytta Vattenfall har av den kommunala energiplaneringen för den egna verksamheten. —--- Fördelarna ur företagets synvinkel uppväger gott och väl de kostnader Vattenfall åsamkas av verksamheten, varför Vattenfalls tjänster i kommunal energiplanering bör kunna erbjudas kommunerna utan ersättning. ——- Kostnaderna för externa konsulter — andra konsultbyråer kan alltså tänkas få en chans — bör delas mellan inblandade parter, förutsatt att Vattenfall får inflytande över styrningen och utvärderingen av konsultinsatserna”. Målmedvetenheten hos våra mäktiga kraftföretag är stor. Man vet precis vad man vill: göra oss alltmer beroende av elektricitet. Och man vet varifrån elektriciteten skall komma: kärnkraft, först lättvattenreaktorer och sedan bridreaktorer. Men vem ger kommunerna kostnadsfria eller rabatterade råd för en mer allsidig energiplanering? Vattenfalls specialkunskaper ligger ju inom elområdet. Olof Johansson har tidigare i denna debatt visat att det är nu vi måste göra ett vägval i energifrågan. Vi befinner oss nu i Oljesverige, med 70 96 av energin från fossila bränslen. De allvarligaste miljöproblemen med olja kommer från bilavgaser. Bensinen bör snart kunna ersättas med metanol, och därigenom kan man undanröja miljöproblemen. Det går också att rena oljan för kraftproduktion med nu känd teknik. Ändå är vi överens om att det är önskvärt att minska vårt oljeberoende, det finns inga delade meningar mellan partierna om den saken. Hushållning, dvs. klokare användning av energiresurser, är den bästa energiinvesteringen. De satsningar som hittills gjorts har kraftigt minskat behovet av att köpa energi. Vi kan i dag producera mer elektricitet än vad som efterfrågas. Det är alltså ett ovanligt lämpligt tillfälle att börja byta energisystem och målmedvetet gå in för Solsverige. Men organisationen i landet på energiområdet strävar kraftfullt mot Uransverige, mot att göra oss allt mer beroende av kärnkraft också för sådana ändamål där energi av lägre kvalitet är lämpligare, t.ex. husuppvärmning. Det finns nu ett starkt behov, både hos kraftindustri och hos politiker inom de andra partierna, av att lugna ned energidebatten. Man vill bagatellisera beslutens betydelse för att ostört kunna gå vidare mot Uransverige. Man talar inom kraftindustrin om en acceptansgräns. Ett beslut i taget lirkar oss fram på den väg vi inte vill gå — och folk vänjer sig och resignerar. Ett beslut om pengar till Forsmark 3 är det enda kraftindustrin nu behöver för att fortsätta som man tänkt sig mot allt större kärnkraftsberoende. Därför går gränsen mellan Solsverige och Uransverige i dag vid Forsmark 3. Vi kommer aldrig att få ta ställning till hela frågan, så länge det finns en opinion mot kärnkraften. Man aktar sig för att beskriva vad man egentligen är på färd mot. Man ser bara till att de nödvändiga besluten fattas successivt. Det har kallats för dragkedjeprincipen. Vi låses successivt vid ett system som vi aldrig har valt. Det är nu nödvändigt att skapa nya organisationsformer för energiförsörjningen, om vi inte skall låsa oss helt för Uransverige. Institutionella och organisatoriska faktorer måste anpassas efter Solsverige. Taxor, finansieringsformer, tekniska bestämmelser, regler för inkoppling, statlig upphandling, bestämmelser för distributionen etc. måste förändras. Det är alltså mer en fråga om organisation än om teknik. Man talar om människors oro, och man har anslagit en milt överseende ton. Oron kommer att försvinna när fakta uppdagas, säger man. Det är i själva verket tvärtom. Riskerna med kärnkraften har underskattats. Ju mer vi lär oss om kärnkraften desto mindre vill vi ha den. Energikommissionen hann inte i lugn och ro smälta de nya rön som dess expertgrupp för säkerhet och miljö kom fram till. Några exempel: Tungmetallproblemen vid fullutvinning av skiffer, t.ex. i Ranstad, är allvarligare än vid ett stort kolprogram i landet. Vi får alltså mer tungmetaller om vi bryter skiffern än om vi eldar med kol för fullt. Den informationen har inte, vad jag vet, kommit fram särskilt kraftfullt. Skifferresterna utgör förmodligen ett allvarligt strålningsproblem för all framtid, ett problem som begränsar användningen av områden som man försökt återställa efter brytningen. Men allvarligast kanske: Sannolikheten för att en stor reaktorolycka skall inträffa kan inte meningsfullt beräknas, men professor Rasmussen bekräftade inför energikommissionen att det finns mellan 1 och 10 96 risk att en stor olycka inträffar, om man fortsätter med 1975 års energipolitiska beslut om kärnkraften i 15 år till. Man måste räkna med att en tredjedel av sådana olyckor skulle innebära att tusentals kvadratkilometer beläggs med radioaktivt stoft som gör det nödvändigt att överge området. Avgiftning av området är inte praktiskt möjlig. Stora delar av vårt land kanske alltså måste utrymmas, om en sådan här olycka inträffar. Avfallsfrågan är inte ens tekniskt löst. Kraftindustrin har också klart demonstrerat i sitt KBS-projekt att man tänker övervältra kostnader, problem och risker på kommande generationer. Innan ett slutförvar ens beräknas påbörjas har det förflutit minst 40 år, och då är alla vi antingen döda eller pensionerade. Man försöker alltså undanröja människors oro — inte genom att ta bort det vi har all anledning att vara oroliga för utan genom att snacka bort oss, få oss att ge upp och så småningom anpassa oss. Det har hänt förr att människor anpassat sig till ohyggligheter. De som får klart för sig vad kärnkraft innebär vill inte ha kärnkraft, om de inte är bundna till kärnkraften för sin försörjning. Många fruktar att vi inte klarar oss utan kärnkraft utan risk för sysselsättning, kaos i samhället och energibrist. Det är nu klart visat genom statliga utredningar att det inte finns skäl för en sådan fruktan ur energisynpunkt. Å andra sidan finns det krafter i vårt land som är mäktiga nog att ställa till med kaos och arbetslöshet. Kommer de att göra det om vi lyckas avskaffa kärnkraften, därför att de inte får sin vilja fram? Energikommissionen har klart visat att man kan avveckla all kärnkraft till 1990 med fler människor sysselsatta inom energisektorn, med obetydligt mer olja och med något lägre ökning i standardhöjningen — observera lägre ökning i standardhöjningen, det är inte fråga om någon standardsänkning — än om man fortsätter bygga ut kärnkraft. Det finns alltså inga sakliga argument för kärnkraft. De förnybara energikällorna används och kan öka i användning redan i dag och kommer självfallet att bli allt bättre ju mer våra tekniker får i uppdrag att utveckla dem. Patenten ligger och väntar på att sätta i gång ny produktion. Vårt 70-procentiga oljeberoende vill vi alla avveckla. Ju dyrare och ju knappare oljan blir, desto fortare kommer de förnybara alternativen att bli efterfrågade, om inte kraftindustrin lyckas i sin strävan att ersätta oljan med el. Kärnkraften var ett stort misstag. Det gäller att inte binda mera resurser till den, och det gäller att börja avvecklingen.

Herr talman! Häromdagen satt jag i allsköns ro och läste Fackläraren, Svenska facklärarförbundets tidskrift. Jag fastnade för en artikel som skildrade den svenska skoldebatten från engelsk horisont. I England införde man visserligen grundskolan 1944, men den är ännu inte till fullo genomförd och tycks inte bli det heller. Bara 80 96 av eleverna går i grundskolan. 14 96 går i de gamla läroverken, och 6 96 i de dyra privatskolorna. Jag gjorde omedelbart två reflexioner medan jag läste. Det första som slog mig var hur oerhört lika grundskolan i England 1944 och SIA-skolan i Sverige 1978 måtte ha haft det. Med alla till buds stående medel har de besuttna lyckats fördröja utvecklingen i båda fallen. I England under snart 35 år, i Sverige förhoppningsvis inte längre än till nästa val. Den andra tanken var att skoldebatten i England under alla dessa år gällt precis samma ämne som debatten i Sverige sedan valet 1976 — frågan om vi satsar för litet på begåvningarna. Tidningar som Veckans Affärer, Veckojournalen och Svenska Dagbladet antyder i den ena artikeln efter den andra att många svenskar är litet avundsjuka på Englands segregerade skolsystem. Jag citerar ur Fackläraren: ”Vi var många som i vår enfald trodde att Sverige hade passerat detta utvecklingsstadium. Att Sverige hade nått politisk enighet åtminstone om utbildningsstrukturen inom det obligatoriska skolväsendet. Att det var innehållet i utbildningen man ville diskutera och förändra och förhoppningsvis alltid skulle komma att göra eftersom samhället och därmed också skolan är föränderlig. Vi var många som trodde att utbildningsklimatet i Sverige aldrig skulle bli så konservativt igen att man på allvar diskuterar att återinföra privilegier som det har tagit så lång tid att göra sig av med. Men det är märkligt hur snabbt det politiska klimatet kan förändras.” Ja, det är i sanning märkligt. På en punkt har artikelförfattaren fel: den politiska enighet om utbildningsstrukturen som hon talar om är inte fullständig. Moderata samlingspartiet har i den ena reformen efter den andra markerat sin högerprofil på ett väl påtagligt sätt. Därför var det en stor olycka för det svenska samhället att skolministerposten fick besättas av moderata samlingspartiet. Även från utbildningssynpunkt är det intressant att granska regeringsförklaringarna från 1976 och oktober 1978 och den folkpartistiska regeringens. Det är inte bara antalet ord som minskat — det har också innehållet när det gäller utbildningspolitiken. När trepartiregeringen tillträdde 1976 hette det: ”Reformpolitiken på skolans område förs vidare. Den skall syfta till en god utbildning anpassad till elevernas anlag och intressen. Små skolenheter och mindre klasser eftersträvas.” Innan denna regering avgick hann den lämna en regeringsförklaring, där det om utbildning stod följande: ”Som ett led i reformeringen av skolans inre arbete kommer elevernas och föräldrarnas medinflytande i det lokala skolarbetet att förstärkas. Förslag läggs fram om ny läroplan för grundskolan samt om reformering av betygssystemet i grundskolan och gymnasieskolan.” Under dessa två år har inget enda förslag framlagts, som skulle innebära mindre skolenheter och mindre klasser. I en interpellationsdebatt i våras sade dåvarande skolministern apropå mitt påpekande att inget gjorts på denna punkt: ”Skulle inte herr Gillström kunna vänta med att bedöma vad denna regering har åstadkommit på skolans område i förhållande till regeringsförklaringen till åtminstone nästa vår, så att vi får litet tid på oss.” Nåväl, som tur var hann trepartiregeringen göra sin regeringsförklaring innan den gick, så avsikten t.o.m. nästa vår hann avslöjas. Det borde ha stått något om förslag i denna fråga, men som jag nyss citerat gjorde det inte det. Jag har tidigare i debatt sagt att det kanske inte är bästa vägen att gå fram med hänsyn till att kostnaderna för en verkningsfull sänkning av elevantalet i klasserna är mycket stora. SIA-modellen med flexibla grupperingar bör ge ganska bra resultat utan större extra kostnader. Den nya regeringsförklaringen säger kort och gott: ”Arbetet för en bättre skola skall gå vidare.” Den programförklaringen är heltäckande; säg det parti som inte kan ställa upp på detta! Det skall dock bli intressant att se vad regeringen kommer med. Det kanske kan finnas anledning för Birgit Rodhe att läsa interpellationsdebatten från den 16 maj i år. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp de insatser som vi skulle ha haft att räkna med, om regeringen Fälldin suttit kvar. Men alla dessa insatser kan gladeligen inordnas under rubriken ”Arbete för en bättre skola” — i varje fall så länge de inte innebär nivågruppering och vidgad satsning på de s.k. begåvningarna, vilket tycktes ha högsta prioritet hos den avgående ministären. När det gäller nivågruppering tycks man t.o.m. ha lyckats med att få in den i nya skolförordningen. På annat sätt går det näppeligen att tolka 5 kap. 148: ”Elever på samma färdighetsoch prestationsnivå får för viss färdighetsträning sammanföras i en grupp enligt föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.” På den punkten bör den nya regeringen göra allt för att undvika denna form av social skiktning av elever. På en punkt har den nya regeringen uttryckt sig ganska klart, och det gäller forskningsoch utvecklingsarbetet. Det utgör grunden för att skapa en bättre skola. Där står: ”Ett ökat stöd bör ges till forskning och utveckling. Det har stor betydelse för framåtskridandet och för vitaliteten i samhället.” Jag hoppas att det inte bara är teknisk forskning som avses. Men man får sina misstankar, när man hör propåer om nedskurna anslag till det pedagogiska forskningsoch utvecklingsarbetet. I årets budget har skett en nedskärning med ca 10 26, och den trenden lär fortsätta för nästa år. Forskarna börjar kalla budgetposten ”avvecklingsanslag”. SÖ:s planeringsråd har t.o.m. efter information om det sannolika budgetutfallet i skrivelse framfört sin oro över möjligheterna att vidmakthålla en pedagogisk forskningsoch utvecklingsverksamhet till stöd för skolutvecklingen i landet. De tre professorerna skriver: ”Oavsett vilket det slutliga utfallet blir måste de uppgifter vi erhållit tydas så att SÖ:s reservationsanslag för pedagogiskt utvecklingsarbete kommer att reduceras inte bara i fast penningvärde utan också i nominellt belopp. Detta är anmärkningsvärt i ett läge när medverkan av alla goda krafter torde behövas för att lösa skolans problem.” Det är troligt att ca 10 26 av institutionernas forskare måste sägas upp, vilket rimmar illa med regeringsförklaringens ord om att ett ökat stöd bör ges till forskningen. Avses därmed också den pedagogiska forskningen? Birgit Rodhe har själv tillhört pedagogiska nämnden på den tiden då anslagen årligen höjdes, mellan 1971 och 1975. Med det intresse hon då visade för denna viktiga del av utbildningen i landet borde det inte vara svårt att justera forskningsoch utvecklingsanslaget uppåt. Det var intressant att ta del av det inlägg i debatten som förra skolministern Britt Mogård gjorde i går. Det gick helt i linje med hur jag i det här inlägget karakteriserat utbildningspolitiken under trepartiregeringen. Det var ett försvar för utbildningen av barn till människor som har det gott ställt i vårt samhälle. Inte ett ord om elever med skolsvårigheter. Läroplansförslaget kritiserades bl.a. för att valfriheten inte anses bli tillräckligt stor. Det kallas ”diffust jämlikhetstänkande och oförståelse för andra än teoretiskt lagda”. Det är inte omtanken om dessa som driver fram dessa dunkla argument, utan det är en vilja att ge möjlighet att differentiera grundskolan — att sålla agnarna från vetet. Det är den gamla vanliga högerpolitiken, nu inlindad i något slags omtanke om de svaga. Vad värre är: Förra skolministern har i läroplansförslaget inte upptäckt SÖ:s synpunkter på basfärdigheter. Det är bara det, att basfärdigheter inte enbart gäller att kunna läsa, skriva och räkna, som högerpolitiker menar, utan det gäller en träning av långt bredare omfattning för att över huvud taget bli en god medborgare i ett alltmer komplicerat samhälle. Men den senare delen tränar naturligtvis elever med goda och ekonomiskt säkra hemförhållanden redan i hemmiljö, så varför bekymra sig om att de andra får något mer än läsa, skriva och räkna? I vanlig ordning talas om flexibla elevgrupperingar, och för den oinvigde låter det bra. Men nämner man det vid dess rätta namn — nivågruppering — så förstår var och en att Britt Mogård är rädd för att den möjligheten sjabblas bort. De studiebegåvade får också några ord med: ”De med goda förutsättningar för studier får inte tillåtas att lata sig genom skolan.” Det finns inget belägg för att det är så. Snarare visar den internationella jämförelsen mellan ett 20-tal länder att Sverige hävdar sig mycket fint även mot länder som enbart satsar på de s.k. begåvningarna. Att Britt Mogård åter slår ett slag för betygen i grundskolan är väl naturligt. På den punkten hoppas jag efterträdaren lyssnar mer på folkpartiets ungdomsförbunds synpunkter, framförda i senaste numret av Vuxenskolans Impuls. Men allra intressantast är Britt Mogårds upplysning att det skulle finnas en proposition färdig om de s.k. skolnämnderna. Jag har kontrollerat uppgiften och fått upplysningen att någon sådan proposition inte finns att lägga fram — om nu den nya skolministern skulle frestas. Hur skulle det vara möjligt för övrigt att ha lämnat denna i oktober, när förhandlingar med personalorganisationerna ännu inte hade förts då trepartiregeringen lämnade in? Jag skall inte kommentera hennes synpunkter på de privata skolorna — högerns inflytande på dessa måste väl vara över för gott nu. Att hon avslutningsvis tar åt sig äran av reformer på skolledarområdet, vilka beställts av riksdagen redan i SIA-besluten under socialdemokratisk regering, är väl bara ett uttryck för att det är svårt finna någon del i utbildningspolitiken under Britt Mogårds tid som hon kan ha egen ära av. Det är en tid som vi med det snaraste glömmer för att jobba vidare för en bättre utbildning. Låt mig slutligen återgå till vad jag inledningsvis sade. T. o. m. i England tycker man att de två senaste åren betytt konservativ skolpolitik i Sverige. Nu gäller det för folkpartiet att visa om den trenden skall fortsätta. I utbildningefrågor har socialdemokratin och folkpartiet stått varandra ganska nära. För inget av partierna har valet mellan ökad satsning på begåvningar eller elever med skolsvårigheter varit särskilt svårt. När nu folkpartiet har kommit från den black om foten som de högerorienterade krafterna i regeringen Fälldin utgjorde, är det dags att vrida utbildningspolitiken rätt igen. Herr talman! Nu väntar vi att SIA-skolan kommer med snabbhet efter en ack så knagglig början.

Herr talman! I går kväll hann jag tyvärr inte fullfölja mitt anförande inom den utmätta tidsramen. För att få tillfälle att till kammarens protokoll inläsa ytterligare några trafikpolitiska tankar har jag nu begärt ordet. Det bör enligt min mening allvarligt övervägas om inte ett flertal statliga trafikorgan kan slås samman till ett för att öka möjligheterna till en helhetssyn. En väsentlig uppgift för ett sådant organ bör vara att följa utvecklingsoch forskningsarbetet på trafikförsörjningsområdet. Under en följd av år har de anslag som kunnat utverkas till vägbyggande och vägunderhåll varit otillräckliga. Vad vägbyggandet beträffar har emellertid de extra anslagen av beredskapskaraktär varit av betydande storlek — under de senaste två åren större.än de ordinarie anslagen i vägverkets budget. Med hänsyn till vägverkets planeringsmöjligheter är det emellertid önskvärt och motiverat att föra över en del av beredskapsmedlen - förslagsvis 200 å 300 milj.kr. — från beredskapsstat till vägverkets byggnadsanslag. Dessa medels användning bör geografiskt bestämmas med hänsyn till arbetsmarknadsläget. Av stor betydelse för den svenska anläggningsindustrins möjligheter att få entreprenadarbeten i andra länder är omfattningen av dess vägoch brobyggnadsverksamhet i hemlandet. Tyvärr har denna minskat avsevärt under en lång följd av år. I stället har vägverkets egenregiarbeten ökat i oroande grad. Denna tendens måste brytas, om den viktiga del av de svenska exportnäringarna som byggnadsoch anläggningsverksamheten utgör skall kunna fortleva och vidareutvecklas. Ett steg har tagits i den riktningen. Av vad jag här har sagt — i går och i dag — torde framgå att på trafikpolitikens och angränsande områden finns många för allmänheten angelägna och för samhällets makthavare svårbemästrade problem att lösa. Regeringens förslag till lösningar av dessa kommer att följas med stor uppmärksamhet av oppositionen i denna riksdag.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten är som en diversehandel eller auktionskammare. Utbudet blandas. Kundernas behov och intressen växlar från än det ena än det andra. Min avsikt var att i debatten lyfta fram några frågor som berör mitt utskotts, kulturutskottets, verksamhetsområde, men som debatten utvecklats finner jag det nödvändigt att ta tillfället i akt för att föra fram några av de akuta problem som speciellt berör befolkningen i mitt hemlän. Att döma av Nils G. Åslings inlägg i dagens debatt är det troligt att han skulle beteckna mitt inlägg som bypolitiskt, men jag tror att vi politiker måste ta allvarligt på de problem som rör de människor vi representerar. Problemen vad gäller sysselsättning och näringsliv hopar sig. Medan den borgerliga regeringen, både den gamla och den nya, talar om att den är på väg att lösa näringslivets problem, så drabbas allt fler människor av arbetslöshet. Medan Gösta Bohman, Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten i olika tonarter sjunger på temat Vi klarade krisen, nås allt fler arbetare och tjänstemän av bud om förestående inskränkningar, friställningar och avskedanden. Människorna i Västerbotten kan inte i de borgerliga partiernas beskrivningar känna igen sin egen vardag. Jag måste här få säga att oron inför framtiden är stor i mitt län. En tidigare gynnsam regional utveckling har vänt och är på väg mot en avveckling. De svåra problem som redan för några år sedan drabbade Norrbotten tycks med en obetvinglig kraft nu tränga in över Västerbotten. I den allmänpolitiska debatten för ett år sedan nödgades jag konstatera att samtidigt som den statliga regionalpolitiken förlorat sin kraft hade de borgerliga riksdagsledamöterna från länet förlorat sin talförmåga. Deras krav hade tystnat. Den borgerligt dominerade länspressen underlät att kritiskt granska den borgerliga politiken. Detta omdöme gäller också i dag. Rune Ångström deltog i debatten i går. Jag väntade mig att han då skulle ha något att säga. För ett år sedan öppnade han ett åtgärdspaket inför massmedias beundrande blickar. Såvitt jag vet har detta ännu inte gett Västerbotten ett enda nytt jobb. I gårdagens debatt hade Rune Ångström ingenting att säga om åtgärder i vårt krisdrabbade län. I stället valde han att hålla en provpredikan för att bevisa sin sakkunskap i idrottsfrågor. Parentetiskt vill jag säga att idrottsrörelsen hade varit mer betjänt av ett bifall till det socialdemokratiska kravet på ökade resurser till rörelsen. Den besitter nödig sakkunskap, men den är faktiskt i behov av ökade ekonomiska resurser. Jag tvingas således än en gång konstatera att de borgerliga kollegerna inte ställer några krav på den borgerliga regeringen när det gäller åtgärder i vårt län. Om två månader stängs fabriksportarna vid Algots anläggningar i Skellefteå och Lycksele. De stora ansträngningar som de anställda har gjort för att få fortsätta med en alternativ produktion har inte rönt något stöd från ägarnas, dvs. Statsföretags, sida. Inte heller regeringen har velat ge de anställda sitt stöd. Trots upprepade vädjanden till förre industriministern Åsling har ingen förlängd nådatid erbjudits. Det socialdemokratiska kravet på att inga avskedanden skall få ske har avvisats av en enig borgerlighet här i riksdagen. Dessa borgerliga politiker har inte vare sig i riksdagen eller i andra sammanhang visat några ansträngningar för att hitta alternativ produktion. Får jag framföra ännu en vädjan — nu till den nye industriministern. Ge de anställda vid Algots en chans till! Låt oss åtminstone få en förlängd tid för att kunna finna en alternativ produktion och kanske en annan företagskonstruktion! De två månaderna fram till årsskiftet är på tok för kort tid. Jag har här i min hand en broschyr som de Algotsanställda har utformat. Den skildrar hur det känns, hur man upplever det att bli friställd. Broschyren har rubriken ”Din tur nästa gång”. Om den nye industriministern i den provisoriska regeringen hade varit här, skulle jag ha bett att få överlämna den broschyren till honom. En annan fråga som har fått människorna att ifrågasätta regeringens vilja är behandlingen av det s.k. Vindelälvspaketet. Det åtgärdsprogrammet har nu bollats i regeringen i två år. En rad statsråd i den numera spruckna regeringen gjorde uttalanden och utfästelser, men ingenting hände. Det påstods att en proposition var färdigskriven redan i våras. Jan-Ivan Nilsson, som länsrepresentant för centern i arbetsmarknadsutskottet, lovade att propositionen skulle komma under hösten. Nu faller redan snö över Vindelådalen. Ingen proposition har kommit. Den finns inte med på förteckningen över utlovade propositioner. Den fråga om åtgärder i Vindelådalen som jag ställde här i kammaren för en månad sedan är obesvarad, Jag väntar på svar och undrar: Vad väntar regeringen på? Jag har här kort berört ett par konkreta och akuta sysselsättningsfrågor. Frågor av mera övergripande näringspolitisk karaktär i Norrlandslänen gäller malmen och skogen. Här krävs det nu skyndsamma aktiva insatser för att trygga för vårt näringsliv väsentliga råvarubehov och slå vakt om sysselsättningstillfällen. De regionalpolitiska instrumenten måste återigen sättas i funktion. Den borgerliga regeringen har successivt strött ut stödinsatserna över hela landet, och prioriteringen av stödområdet har blivit allt svagare. Den senaste insatsen i det avseendet var avskaffandet av arbetsgivaravgiften. Tidigare hävdade de borgerliga partierna att det inre stödområdet behövde prioriteras genom en lägre arbetsgivaravgift än övriga landet. När man nu skryter med att ha sänkt arbetsgivaravgift glömmer man medvetet att tala om att man samtidigt har suddat ut prioriteringen av det inre stödområdet också i detta avseende. Avslutningsvis: Vi behöver nu snabbt en ny aktivare näringspolitik och en pånyttfödd regionalpolitik.

Herr talman! Social nedrustning är ett uttryck som användes flitigt av socialdemokraterna under den förra valrörelsen, under den här tvåårsperioden och även här i denna allmänpolitiska debatt. Det går dock inte nu längre att med trovärdighet hävda att en social nedrustning skulle ha skett. De två gångna åren visar att vi i regeringsställning har gjort betydande insatser på angelägna områden. Tryggheten för alla generationer och grupper har stått i centrum för den politik som vi har fört. Det har varit och kommer att vara den viktigaste grundstenen i centerns socialpolitik. Det innebär att vi arbetar för att skapa ett samhälle där alla kan känna en grundläggande känslomässig trygghet, där gemenskap, personligt engagemang och ansvarstagande stimuleras och där alla är garanterade en ekonomisk grundtrygghet. Livsmiljön måste anpassas efter människors förutsättningar och grundläggande behov. Under alltför många år har en bristfällig samhällsplanering fått framkalla och förstärka sociala problem. En bristande förmåga att betrakta människans situation i en helhetssyn och i stället sätta ekonomiska och tekniska mål först har bidragit till detta. Under 1960-talet byggdes alltså det koncentrationssamhälle vars utslagningsmekanismer vi i dag får ta konsekvenserna av. Det var socialdemokraterna som svarade för att det samhället byggdes, men det skedde hand i hand med storkapitalets intresse, under livligt påhejande av moderater och folkpartister. Då — liksom nu — var det centern som varnade för konsekvenserna. Då — liksom nu — var det centern som förde debatten om vilket samhälle vi vill ha i framtiden att leva i för oss, för våra barn och för de kommande generationerna. Att döma av de uttalanden Olof Palme gjorde under den socialpolitiska debatten på den socialdemokratiska kongressen, och också här i den allmänpolitiska debatten, har han emellertid börjat inse att det samhälle han varit med om att bygga har stora brister. Jag citerar Olof Palme från socialdemokratiska kongressen : ”I våra enorma ansträngningar att bygga landet, utveckla välfärden, och värna om den sociala tryggheten kanske vi försummade en del. Så blev en del bostadsmiljöer sämre än vi avsåg, så uteblev en del nödvändiga krafttag mot bostadssegregationen, så fick några flyttlass i onödan rulla söderut och några familjer fick börja om som främlingar i en ny miljö.” Jag tänker inte motsäga Olof Palme i hans beskrivning. Jag tänker bara tillägga att det var inte fråga om några flyttlass i onödan, några människor som blev främlingar. Det var hundratals, tusentals människor som utan att själva nämnvärt kunna påverka sin situation tvingades till uppbrott. Trots att ett ökat ekonomiskt välstånd byggdes upp har den del av den sociala välfärden som ligger i den känslomässiga tryggheten, livskvaliteten, minskat för många människor. Man klarar inte av att ta ansvar för och visa solidaritet med medmänniskor. Ett sådant samhälle leder till fler utslagna, nya sociala problem och flykt in i missbruk av olika slag. I dag märker vi att vad människor söker efter, det är inte enbart materiella ting. Vi måste bygga ett samhälle med god livskvalitet där sociala aspekter redan från början har sin givna plats i samhällets planering. Då först kan vi förebygga de sociala problemen. I dag måste vi ägna oss åt att avhjälpa brister som skapats genom felgrepp i 1960-talets planering. Socialpolitik är inget avgränsat område. Tvärtom — de socialpolitiska frågorna är i högsta grad heltäckande och rör i själva verket människans hela livssituation. Därför är det viktigt att sätta in frågorna i sitt sammanhang och betona helheten, samtidigt som de särskilda frågorna var för sig kräver största uppmärksamhet. Jag skall här kortfattat ta upp tre av dessa områden — familjepolitiken, missbruksproblemen och äldrefrågorna. När vi väljer handlingslinje inom familjepolitiken måste vårt mål vara att samhällsstödet skall byggas ut utifrån barnens situation och behov. Vi måste välja vägar som ger möjlighet till ökad kontakt mellan barn och föräldrar, ökad kontakt mellan generationerna, ökad gemenskap och trygghet och ökad jämställdhet. De vägar vi har valt för oss i den riktningen. Föräldraförsäkringen har byggts ut med två månader. Ledighetslagen har beslutats. Nästa steg måste nu vara att fortsätta utbyggnaden av vårdnadsbidraget så som var planerat — en utbyggnad enligt nionde månadens konstruktion, dvs. med samma belopp oavsett inkomst. Därmed ger vi möjligheter till kompensation för dem som minskar sin arbetsinsats från åtta till sex timmar per dag. Samtidigt måste fullföljandet av barnomsorgens utbyggnad fortsätta liksom de inledda förberedelserna för en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen under perioden 1981-1986. Jag hade inte tillfälle att gå in i debatten i dag, men Mats Hellström gjorde några påhopp mot mig och ville påstå att vi inte haft några kontakter med Kommunförbundet om barnomsorgens utbyggnad. Jag tolkar Mats Hellströms påhopp som en stor besvikelse från hans sida över att barnomsorgsutbyggnaden blev annan än vad han hade räknat med. Nu saknar han argument och gör då sådana påhopp. Jag kan bara tala om att vi har haft regelbundna överläggningar med Kommunförbundet om den situation vi har när det gäller utvecklingen av barnomsorgsutbyggnaden, liksom om den utbyggnad som skall ske efter 1981. För femårsperioden har kommunerna sedan sammanlagt planerat för daghem och familjedaghem med drygt 120 000 platser. Olof Palme talade i går om en svångremspolitik som drabbat barnfamiljerna. Det är inte riktigt sant. Den tidigare trepartiregeringen har lagt fram förslag till förbättringar för barnfamiljerna — förslag som skall ge föräldrarna ökad valfrihet och barnen möjlighet till goda uppväxtvillkor. Barnbidraget har höjts vid två tillfällen, från 1 800 kr. per år till 2 260 kr. Det skulle bli en höjning nästa år, och det är bra att den nya regeringen fullföljer vad som var planerat och kommer med förslag om detta. I oktober 1976 var barnbidraget 17,3 26 av basbeloppet. I dag utgör barnbidraget 17,9 96 av basbeloppet. Jag kan också nämna att samhällets totala utgifter för familjer och barn, dvs. såväl direkta ekonomiska insatser som serviceinsatser, från 1976 till 1978 ökat från 13 430 milj.kr. till 16 900 milj.kr., dvs. med 3 470 milj.kr. I procent räknat har det ekonomiska stödet och servicen till barnfamiljerna ökat med 25,8 96. Ser man på det direkta ekonomiska stödet — barnbidrag, bostadstillägg, barnpensioner, bidragsförskott, föräldrapenning — finner man att det från 1976 till 1978 ökat med 26,2 96. Goda uppväxtmiljöer för barnen skapar grunden till den trygghet som är en viktig komponent för att man i ungdomsåren skall undgå att dras in i problem med missbruk av olika slag. Tillgång till meningsfullt arbete är en annan sådan mycket viktig komponent. Alkoholmissbruket är vårt lands största sociala och socialmedicinska fråga. Ett annat stort problem, om än inte lika omfattande, är narkotikamissbruket. Inom loppet av ett år fick riksdagen ta ställning till två stora program med åtgärder mot missbruksproblemen i samhället. Socialstyrelsen och socialdepartementet har nu övertagit ansvaret för samhällets alkoholpolitik och inte bara för vårdfrågorna. Jag betraktar alkoholnämnden — knuten till socialstyrelsen —- som en mycket viktig funktion i det alkoholpolitiska arbetet, därför att i nämnden finns hela Folkrörelsesverige representerat. Detta är en milstolpe i svensk alkoholpolitik. Genom folkrörelsernas representation är vi alla engagerade, och jag förutsätter att alla tar sin uppgift på allvar. Kampen mot narkotikan måste föras på bred front. Det är nödvändigt att de åtgärder som beslutats och igångsatts inom det narkotikapolitiska programmet följs upp av kommuner och landsting till verkningsfulla insatser. Inledningen har därmed gjorts till en narkotikapolitik, vars syfte är att eliminera det missbruk som ödelägger många människors liv, leder till brottslighet och rycker undan möjligheterna till en meningsfull tillvaro för många människor. Det är också nödvändigt att den nya regeringen fullföljer de satsningar som var planerade när det gäller både narkotikaområdet och alkoholpolitikens område. Ett annat viktigt område är omsorgerna om de äldre. Samtidigt som antalet pensionärer ökar inträder också en förskjutning mot högre åldrar. Vid sekelskiftet kommer det att finnas ca 150 000 fler personer som är 80 år och äldre än vad fallet var 1975. Klart är att vi har noggranna prioriteringar att göra när vi skall ta ställning till hur vi skall kunna ge våra äldre god och riktig omvårdnad i en situation med en ökande andel äldre i befolkningen. Vi måste därför skjuta planeringen av omsorgerna om pensionärerna i förgrunden. Vi kommer annars att möta ytterst stora svårigheter att genomföra de åtgärder som krävs för att ge ett ökande antal äldre goda och rättvisa villkor. I valrörelsen 1976 gick socialdemokraterna ut och förespeglade pensionärerna att deras trygghet skulle stå på spel om, som det hette, borgarna kom till makten. Vad har hänt med pensionerna sedan dess? Det ekonomiska stödet till pensionärerna har ökat. Pensionerna har höjts i takt med prisutvecklingen, och pensionstillskotten har inneburit standardhöjningar. Under tiden oktober 1976-oktober 1978 har en ensam pensionär, som har fullt pensionstillskott, fått sin pension höjd med 3 648 kr. per år och två makar, som har fullt pensionstillskott, har fått en höjning med 6 526 kr. Ökad satsning har skett på hemsjukvården, ökade bidrag har getts till pensionärernas organisationer. Också här har talet om social nedrustning kommit på skam. Jag sade tidigare att socialpolitiken inte är ett begränsat område utan innebär ett heltäckande arbete som innefattar människans hela livssituation. Det är ett område som kräver stora resurser, såväl för att garantera redan gjorda åtaganden som för att skapa nya reformer. Då är det särskilt viktigt att de prioriteringar som görs i första hand kommer de sämst ställda till godo. Vi har att prioritera insatser som fyller behoven för de svaga grupperna i vårt samhälle. Denna sociala grundsyn, parad med viljan att utveckla samhället efter en helhetssyn på människan, utgör grunden för vårt fortsatta samhällsbyggande, präglat av god livskvalitet och gemenskap.

Herr talman! Jag vill tala litet grand om trafiksäkerheten. Jag vill anföra en del synpunkter på sambandet mellan trafiksäkerhet, alkohol och läkemedel. Trafikolyckorna tillfogar både den enskilde och samhället stora skador, och alla är överens om att åtgärder måste vidtas för att minska olyckorna. Jag vill peka på ett par saker. Många olyckor på vägarna beror på att förarna använt alkohol eller medicin eller kanske bådadera. Det är dessa problem som jag vill tala om i detta anförande. Många forskare har visat på sambandet mellan alkoholförtäring och trafikolyckor — risken för en alkoholpåverkad förare att råka ut för skada eller olycksfall är betydligt större än för en opåverkad. Enligt statens rättskemiska laboratorium hade de som var inblandade i 15-20 96 av alla misstänkta trafikonykterhetsfall förtärt någon form av medicin. Allt det här har medfört att ett flertal länder sänkt gränsvärdet för blodalkoholhalt för att på det sättet öka säkerheten i trafiken. Trafiken har också blivit säkrare — fast nog kan man fundera över hur det står till i vårt land. Polisen har ju vid de senaste trafikkontrollerna upptäckt många som kört med alkohol i kroppen. Här kan man verkligen fråga hur det står till med laglydigheten. Eller är det måhända så att den information som systembolaget ger, om hur mycket man kan dricka och sedan köra bil, har lett till ett sådant här skrämmande resultat? Här behövs verkligen upplysning och information om kroppens förmåga att förbränna alkohol och om hur lång tid kroppen behöver för att bli fri från alkohol. Det finns forskare som har konstaterat hög alkoholhalt i blodet på försökspersoner trots att vederbörande känt sig helt nyktra och trott sig kompetenta att köra bil. En annan trafikfara utgörs av läkemedel. Vissa läkemedel har för trafiksäkerheten mycket negativa verkningar. Ett stort problem är att alkohol ofta förstärker effekten i samband med ett trafikfarligt läkemedel. Här måste det enligt min mening till en omfattande upplysning om riskerna, för det allvarliga i det här sammanhanget är att personerna i fråga är helt okunniga om farorna. Det behövs klara anvisningar till läkarna om informationsplikt vid förskrivning av läkemedel som klassificeras som trafikfarliga. En färsk undersökning visar att nästan var fjärde förare som misstänks för trafiknykterhetsbrott har intagit något läkemedel. 75 96 av dessa förareläkemedelskonsumenter intog enligt samma utredning läkemedel som klassificeras som trafikfarliga. Den här frågan har vid ett flertal tillfällen varit uppe i riksdagen och även behandlats i Nordiska rådet. År 1974 antog Nordiska rådet en rekommendation enligt vilken frågan om en märkning av läkemedel snarast möjligt borde utredas och ett förslag utarbetas till gemensamma märkningsbestämmelser för läkemedel som nedsätter förmågan att uppträda som trafikant. En expertgrupp från nordiska läkemedelsnämnden har framlagt ett förslag i betänkandet NU A 1977:11, Läkemedel och trafik. Låt mig mycket kortfattat redovisa utredningens slutsatser och förslag. Man föreslår ökad forskning på området och ökad informationsplikt för läkarna. Man föreslår en gruppering av läkemedel med hänsyn till deras trafikfara. Man konstaterar att vissa läkemedel har sådana egenskaper att de förstärker alkoholens inverkan. Man föreslår att de för trafiken farligaste läkemedlen märks av producenten, och märkningen föreslås ske i form av en triangel med röd kant. Man föreslår också att det under den nordiska läkemedelsnämnden tillsätts ett speciellt utskott, som får till uppgift att följa dessa frågor. I läkemedelsnämndens promemoria ställs krav på ökade kunskaper inom området. Kunskaperna är avsedda att ligga till grund för bedömning av ett läkemedels trafikfarlighet. Emellertid är det betydelsefullt att kunskaperna om den fara för trafiksäkerheten som påverkan av vissa läkemedel kan medföra blir spridd till berörda grupper, i första hand till läkare, sjuksköterskor och personal vid apoteken. Skärpt uppmärksamhet åt läkemedlens trafikfarlighet bör ägnas vid utbildningen av de nämnda kategorierna. Herr talman! Vad jag här vill ha framfört är följande. Trafiksäkerheten måste förbättras. Det kan ske genom sänkt promillehalt. Det kan ske genom ett snabbt beslut i enlighet med de förslag som jag här skisserat. Det behövs strängare krav på läkarinformation vid förskrivning av vissa läkemedel. Det behövs också bred information, exempelvis genom TV och radio, till allmänheten. Det gäller här att rädda människoliv och effektivt minska trafikskadorna.

Herr talman! Det är något som inte stämmer i socialdemokraternas argumentering. Man är inte sen från det hållet att tala om de fattiga folkens rättmätiga krav på en bättre levnadsstandard. Olof Palme brukar — när han är ute i världen — tala om nödvändigheten av en ny ekonomisk världsordning. De rika länderna måste dela med sig — de får inte suga ut naturtillgångarna på u-ländernas bekostnad. De rika länderna måste hålla igen på sin standardhöjning. Om det f. ö. inte är mycket av Olof Palmes politiska budskap som jag är överens med honom om, så ger jag honom alldeles rätt i denna del. Vi måste mera jämnt fördela denna världs tillgångar. Men så händer det ju att herr Palme m.fl. socialdemokrater också ägnar sig åt svensk inrikespolitik. Det är då det går galet med logiken. Ja, inte tillhör Sverige då de rika länderna. Vi har ju blivit så fattiga under den borgerliga regeringens tid, dundras det från socialdemokratiska talarstolar. Här förs en svångremspolitik, vilket innebär att här tas från de fattiga och ges till de rika. Det är nästan så man vill tro att den socialdemokratiska ledningen snart vill jämföra detta land med de mest fattiga ute i världen. Det är då logiken kommer på skam. Att komma åt politiska motståndare är fullt legitimt, men att göra det på ett så ohederligt sätt är skrämmande. Här har Sverige, liksom en stor del av den övriga världen, drabbats av en svår lågkonjunktur. Att detta får ekonomiska konsekvenser för svenska medborgare är helt naturligt. Men socialdemokraterna vägrar helt enkelt att se till grundorsakerna till att vi haft det så besvärligt några år. Att man tog det alltför lättsinnigt med den ekonomiska politiken när man själv hade regeringsmakten nämns inte mycket av — ett litet erkännande i den riktningen kom för all del under gårdagens debatt. Det vore hederligt och logiskt med anledning av vad man från socialdemokratiskt håll i vissa sammanhang säger till u-länderna, att man erkände att vi i vårt land inte kan leva oberoende av vad som händer i vår omvärld. Har vi rätt att ständigt höja vår levnadsstandard, har vi rätt att roffa åt oss utan att ta hänsyn till andra? Den materiella tillväxten tycks vara det enda som tilltalar ledande socialdemokrater i dag. Aldrig tidigare har jag hört så mycket talas om behov av ökad standard och tillväxt som efter 1976 års val. Det är ett resonemang som har mycket litet att göra med talet om en ny ekonomisk världsordning. Man talar på ett språk till de fattiga folken och på ett annat för hemmabruk. Att det är säljbart tycks vara det enda saliggörande. Med det sagda vill jag inte påstå annat än att vi skall driva en ekonomisk politik som ger trygghet för alla medborgare i vårt land. Men vi får aldrig i Sverige driva en så lättsinnig ekonomisk politik som det delvis gjordes på 1960 och i början på 1970-talet. Den då sittande regeringen trodde sig kunna avgöra tillväxttakten i landet på egen hand utan att ta hänsyn till omvärlden. Förre finansministern Sträng sade på den tiden, då han själv stod för rusthållet, att vi inte skulle övergå till övermod och påvisade att ingen nation i längden kan leva över sina tillgångar. Men det var just vad vi gjorde. Låt mig ta några exempel. Löneökningar på drygt 40 96 på två år, starkt stigande löneskatter och den svenska kronans bindning till D-marken drev upp den svenska kostnadsnivån så högt att svenska varor blev för dyra både utomlands och hemma. Resultatet blev produktionsminskning och sysselsättningsbekymmer. Det är en utveckling som allra minst hjälper u-länderna. Men jag kan utan överord påstå att regeringen Fälldin lyckades väl med den ekonomiska politiken. Man hann rätta till åtskilligt av den oreda som socialdemokraterna lämnade över. De icke socialistiska partierna enades om en kraftfull ekonomisk politik. Allt talar för att den i långa stycken beska medicin som bjöds svenska folket, även kallad ”svångremspolitik”, helt enkelt var nödvändig. Thorbjörn Fälldins regering fick ekonomin på fötter igen. Sverige är i dag ett land med växande export, fördubblad valutareserv och minskad inflation. För första gången sedan 1974 finns tecken på att industriproduktionen åter ökar, och enligt konjunkturinstitutet kommer bruttonationalprodukten nästa år att öka med 4 96 mot 2 96 i år. Har då svenska folket fått utstå sådana kval som socialdemokraterna påstår? Knappast. Att återföra svenska folket till den verklighet som vi har råd med kan naturligtvis vara besvärande men nödvändigt för att vår framtid skall se mer ljus ut. Denna politik har också mottagits positivt bland de människor jag träffat. Jag bara beklagar att trepartiregeringen utsattes för sådana påfrestningar att den upplöstes. Det var inte den här utgången vi önskade när de icke socialistiska partierna tog vid efter 1976 års val. Många känner naturligtvis stor besvikelse över utgången. Mycket stora förväntningar ställdes på den regeringen. Många förväntningar har också infriats. Jag har nämnt som exempel den ekonomiska politiken. Det finns fler områden där vi liksom har lagt ut rälsen i en annan färdriktning — mot ett bättre Sverige. Men, herr talman, det var ju energifrågan som blev den stora stötestenen och som medverkade till att regeringssamarbetet på den borgerliga sidan sprack. Det förvånar mig att de tre partierna moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna fortfarande är så okänsliga för kärnenergins risker. Men det var — det vill jag gärna erkänna — välgörande att höra Gösta Bohman i går, då han oförbehållsamt erkände att han tagit alltför lätt på kärnkraftens risker tidigare, exempelvis i 1976 års valrörelse. Tyvärr hörde vi inte några sådana medgivanden från vare sig Ola Ullsten eller Olof Palme. Gösta Bohman drar dock inte några slutsatser av sin vunna övertygelse att det finns större risker än han trodde tidigare. Slutsatsen skulle ju vara att han kunde gå med på den överenskommelse som centern lanserade nu mot slutet. Man kan fråga sig om det inte finns tekniker som är utsatta för något slags teknisk berusning, som hindrar dem att tänka på annat än att få sin teknik att fungera oavsett vilka konsekvenser den får. Jag tror inte att de här tre partierna har blivit så fängslade av kärnkraftstekniken — det vore mig fjärran att påstå något sådant. Men är det prestige så är det lika illa. Moderata samlingspartiet och folkpartiet var ju i regeringsdeklarationen 1976 överens om följande: ”Kärnkraften är förenad med stora problem och risker. Främst gäller det hanteringen av det använda bränslet och det högaktiva avfallet. Satsning på kärnkraft kan inte ske, om inte dessa risker bemästras på betryggande sätt.” Med den här gemensamma uppfattningen bland de tre regeringspartierna borde det inte ha varit svårt för moderater och folkpartister i regeringen att sätta ut det bortre parentestecknet för denna energiform. Man kan tumma på säkerheten i mycket annat här i livet, men det är ingen rekommendation, och när det gäller säkerheten omkring kärnenergin är det helt oförsvarligt. Att den slutliga förvaringen av avfallet ligger så långt fram i tiden som 30 år kan vi ju ta ganska lätt på, låter det från socialdemokratiskt håll. Det är ett farligt resonemang. Redan i dag förvaras det farligt avfall i vatten under intensiv uppsikt. En del medelfarligt avfall som t. v. förvaras i betongkuber i väntan på bearbetning eller slutåtgärder har börjat spräcka sina emballage, vilket tydligen kom som en stor överraskning för kärnkraftsexperterna. Vi vet också att i dagens läge är vårt elströmsbehov helt tillgodosett, med bred marginal, av de nuvarande sex aggregaten jämte bl.a. vattenkraften. Olja används inte i någon betydenhet f. n. till elströmsproduktion. Det är alltså misshushållning med pengar att bygga de övriga tre reaktorer som det felaktiga riksdagsbeslutet 1975 avsåg. De s.k. alternativa energislagen måste också in i bilden. Det fanns en tid då man drev gäck med oss i centern för att vi trodde att dessa energiformer hade en framtid. Det gör man inte i dag — man har blivit överbevisad. Man rekommenderar — även från andra partier än centern — soloch vindkraft, biomassa och jordvärme, för att nämna några exempel. Men var skall dessa energiformer komma in i energiförsörjningssystemet när vi redan i dag har stort överskott på t.ex. elenergi? Den förra regeringen fördubblade satsningen på energiforskning. Vidare satsade man medel för att forcera utbyggnaden av fjärrvärme och mottryckskraft. Till sist, herr talman! Jag är nu litet ängslig över hur det skall bli i fortsättningen med denna inriktning av energipolitiken i den nya regeringen. Det har redan framförts från folkpartihåll att man skall gå fram med viss försiktighet när det gäller de alternativa energislagen. Men, det är klart, en viss konsekvens är det ju i en sådan politik. Man måste någonstans göra av den myckna kärnenergin. Min förhoppning är, trots betänkligheterna i energifrågan, att folkpartiregeringen skall föra en politik som är klart icke-socialistisk, där centerns ståndpunkter kommer att beaktas.

Herr talman! Många deltagare i den här debatten har tagit upp sysselsättningsproblemen i vårt land. Arbetslösheten är i vårt land låg i ett internationellt perspektiv. Men arbetslöshet skall naturligtvis aldrig accepteras som något naturligt, även om det i det moderna samhällets strukturomvandling under en del perioder ges en viss arbetslöshet. Det är besvärande att bli arbetslös vare sig man är äldre eller ung. De äldres problem vill man från samhällets sida ofta lösa med hänvisning till de omskolningskurser som blivit alltmer utbyggda under senare år. Kanske glöms de äldres arbetslöshetsproblem något bort i dagens situation, där allting tycks kretsa kring ungdomsarbetslösheten. Det är alldeles självklart att om man är ung och söker arbete för första gången och inte kan bli anvisad ett arbete på grund av att det inte finns något, så är risken stor att man börjar sitt livsverk med en negativ syn på samhället. Men det finns — här som överallt annars — en förklaring till att så många ungdomar är arbetslösa. Tillkomsten av de s.k. trygghetslagarna har när det gäller ungdomar som söker arbete för första gången fått en effekt motsatt den avsedda. De hårda bindningar som görs mellan arbetstagare och arbetsgivare medför att många drar sig för att anställa ungdomar. Dessa bindningar är definitivt inte till fördel för de unga arbetslösa. Av den anledningen är det nog dags att se över trygghetslagarna, vilket ju också har framförts av den som utformade dessa lagar, nämligen Valter Åman. Denna översyn bör skyndsamt genomföras, och jag hoppas på ett snabbt ingripande från arbetsmarknadsdepartementet. Men en lika viktig faktor i sammanhanget är arbetssökandes och arbetsförmedlingars syn på de arbeten som är lediga. Under hösten har vid olika tillfällen i massmedia redovisats hur omöjligt det har varit att få arbetskraft till vissa arbeten. När arbetsförmedlare framträder i TV och klart uttalar att arbetet med att skörda grönsaker och frukt är för tungt och för smutsigt för ungdomar som är arbetslösa, då har den här frågan gått snett. Om Sveriges riksdag är helt okunnig om detta, så har svenska folket i allmänhet en helt annan syn på dessa problem, och jag vill därför framföra de åsikter som kanske mera kommer till uttryck ute i vårt land. Det kan inte vara fel att arbetslösa ungdomar får ta ett tillfälligt jobb under några månader. Även om det är inom ett arbetsområde som man inte har tänkt sig fortsätta med i framtiden, så är det i alla fall en arbetslivserfarenhet som ingen kan ta ifrån någon. Med undantag för dem som t.ex. har ett fysiskt handikapp borde det inte vara tillåtet att tacka nej till ett tillfälligt arbete. Det har också sagts mig att i en del fall tackar man nej till erbjudande om arbete därför att samhällets stöd till arbetslös ungdom är så pass generöst att det kanske handlar om bara två eller tre kronor i timmen i skillnad mellan att arbeta eller att vara arbetslös. Det är i så fall hög tid för arbetsmarknadsdepartementet att se över gällande bestämmelser. Fortsätter vi så här, så är det vi politiker som bär ansvaret för att vi fördärvar den unga generationen. Jag kan i vart fall inte medverka till detta utan att protestera. Herr talman! Jag har med det anförda velat framföra några synpunkter som inte tidigare kommit till uttryck under denna debatt.

Herr talman! En av de frågor som ägnats mycket liten uppmärksamhet i denna allmänpolitiska debatt, som nu lider mot sitt slut, är bostadsfrågan och de problem som finns på bostadsmarknaden. Det är praktiskt taget bara tidigare bostadsministern Elvy Olsson som ägnat sitt anförande åt de frågorna, men hon valde då att gå förbi den aktuella situationen med de våldsamma hyresstegringarna och de problem som dessa för med sig. Hon talade i stället om vad man kan förvänta sig då det gäller bostaden på 1980 talet. Det kan vara intressant och värdefullt i och för sig, och den diskussionen bör vi ha, men det som framstår som problem för människorna i dag är hur man skall få pengarna att räcka till, bl.a. till de ständigt nya hyreshöjningarna. Orsakerna till krissituationen på bostadsmarknaden måste i första hand sökas i den allmänna kapitalistiska krisen. Men även den bostadspolitik som den socialdemokratiska regeringen förde under sina sista regeringsår — i bästa samförstånd med centern och folkpartiet — har bidragit till krisen. Bostäderna i vårt samhälle är underkastade marknadens lagar om tillgång och efterfrågan. Köpkraften, och inte behovet, avgör människans val av bostad. Bostaden är en vara som i princip säljs till den högstbjudande. Hyrorna stiger oupphörligt, och de lägre inkomsttagarna drabbas hårdast. De som har bankkontakter och pengar att köpa sin bostad flyttar från områden med höga hyror, torftig miljö och maktlöshet för hyresgästerna. Följden har blivit en klar skärpning av klassuppdelningen mellan olika bostadsområden. Situationen är inte ny. I mer än två decennier efter andra världskriget var bostadsbristen det akuta problemet, till största delen som en följd av kapitalkoncentration och folkomflyttningar. Genom ett successivt slopande av hyresregleringen och genom statliga och kommunala subventioner gjordes bostadsmarknaden åter tillräckligt attraktiv för de privata kapitalintressena. Kapital tillfördes, bostadsbyggandet sköt fart och inom ramen för det s.k. miljonprogrammet kortades bostadsköerna. Mot slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet började den internationella konjunkturnedgången med ökad arbetslöshet och kraftig inflation att göra sig gällande även i Sverige. Industrins utbyggnad stannade av, folkomflyttningar och invandring avtog, nybyggda lägenheter och hela bostadshus stod utan hyresgäster. Produktionskostnader och hyror steg kraftigt och ökade ytterligare uthyrningssvårigheterna. Men detta överskott var delvis skenbart. Sanningen bakom överskottet var många gånger den att människor inte hade råd att flytta till de nybyggda lägenheterna utan tvingades att bo kvar i mindre och billigare lägenheter. På detta vis har det hela tiden funnits en dold bostadsbrist med trångboddhet och lägre standard som kännetecken. Under 1970-talet har hyrorna fortsatt att skjuta i höjden och t.o.m. ökat snabbare än den kraftiga allmänna 26 oktöber 1978: — med 92,56. Bilden av bostadsmarknaden i dag visar att problemet med tomma lägenheter så gott som försvunnit i de flesta kommuner. Har detta skett som en följd av hyressänkningar? Nej, den kapitalistiska bostadsmarknaden har fungerat som andra marknader — genom att minska tillförseln av varor håller man priserna uppe. I dag byggs ett betydligt mindre antal lägenheter, bostadsbristen är tillbaka, samtidigt som hyran höjs mer än någonsin tidigare. Bostadsbyggandet har sjunkit till samma nivå som efter andra världskriget — det byggs i dag omkring 50 000 lägenheter per år. Samtidigt skjuter många kommuner utbyggnåden av daghem och annan samhällsservice på framtiden. Kapitalismens planlöshet understryks av att arbetslösheten bland byggnadsarbetarna samtidigt växer. Antalet byggnadsarbetare som är anställda för att bygga bostadshus har sjunkit från ca 50 000 år 1970 till ca 25 000 år 1978. Byggsektorn har en central roll inte bara när det gäller att bygga bort sociala brister utan också i kampen mot arbetslöshet. Ett ökat byggande skapar jobb inte enbart för byggnadsarbetare. Det påverkar också direkt en rad andra branscher: cement-, trä-, järn-, stål-, jordoch stenindustrin, den kemisktekniska industrin samt verkstadsoch sanitetsvaruindustrin. Också transportsektorn och branscher som ger tjänster åt byggandet påverkas. Byggbranschen är jämfört med andra industrigrenar föga importberoende, vilket gör att varje investering ger förhållandevis mycket arbete inom landet. Bostadsbyggandet inriktas i dag alltmer på småhus. Av omkring 110 000 byggda lägenheter år 1970 låg 70 96 eller 75 000 lägenheter i flerfamiljshus. År 1977 byggdes 55 000 lägenheter, varav 25 96 eller 14000 lägenheter i flerfamiljshus. Proportionerna har alltså blivit helt omvända. Antalet nybyggda småhus har hållit sig konstant mellan 35 000 och 45 000 varje år under 1970-talet, men andelen småhus har ökat till 75 96. Dagens snedvridna bostadsbyggande innebär att det blir allt svårare för dem som måste hyra sin bostad, medan valmöjligheterna hela tiden ökar för dem som kan köpa sin bostad. Detta gäller inte bara nyproduktionen. Även i bostadsbeståndet i övrigt sker en förändring som gynnar dem som kan köpa — hyreshus omvandlas till privata bostadsrätter och andelslägenheter. Mängden hyreslägenheter minskar därmed ytterligare. Denna utveckling kommer att förstärkas, om folkpartiet och övriga borgerliga partier fullföljer sina förslag att ytterligare underlätta överförande av hyreslägenheter till bostadsrätter och andelslägenheter. Bostadsbyggandet styrs i dag av bank-, byggoch fastighetskapitalet. Detta gynnar småhusbyggandet. De allmännyttiga, kommunala, bostadsföretagen har hamnat i ett allt sämre läge och hotas nu på många håll av nedrustning och försäljning. Kommunernas markpolitik är passiv och planberedskapen är dålig. Av vad jag nu sagt framgår, att situationen på bostadsmarknaden och för de boende är 920 mycket allvarlig och att de nuvarande förhållandena inte kan få fortsätta. Vi lever i ett samhälle, där köpkraften och inte människornas behov betyder mest och bestämmer var och hur vi skall bo. De som framför allt drabbas av bostadsbristen i Sverige i dag är de ungdomar som skall flytta hemifrån. Ofta gäller det de ungdomar som samtidigt är arbetslösa. Också många gamla människor bor dåligt. Trångboddheten är långt ifrån avskaffad. Många lågavlönade barnfamiljer och en stor mängd ensamstående är i realiteten trångbodda, eftersom de inte har något separat sovrum. De som söker andra boendeformer än de traditionella — kollektivhus eller stora lägenheter för mindre kollektivboende — saknar också bostäder. Tendensen i byggandet är klar: för privatisering mor kollektiva boendeformer. Privatiseringen av boendet påbörjades under den socialdemokratiska regeringens tid bl.a. genom skapandet av en fri marknad för bostadsrätter och möjligheter till avdragsgilla boendekostnader. Den förstärks nu av borgarna. Ett utbyggt system med äganderättsoch andelslägenheter samt en avrustning av de allmännyttiga bostadsföretagen ingår som de främsta åtgärderna i en borgerlig bostadspolitik. En av de viktigaste uppgifterna i en social bostadspolitik är att se till att de boende i flerfamiljshusområdena får ett verkligt inflytande över sina boendeförhållanden, på förvaltning och service. Kraven på ökat individuellt och kollektivt boendeinflytande har ökat och gäller flera led i boendet. Från borgerligt håll har kraven på boendeinflytande, boendedemokrati, mötts med förslag om att föra över hyresrättslägenheter till bostadsrätter. Utgångspunkten är därvidlag att det privata ägandet utgör en avgörande förutsättning för inflytande och boendedemokrati. Detta är fel. Det viktigaste är vilka medel som de boende har till sitt förfogande för att kollektivt bestämma över sin boendemiljö. Hyresrätten som upplåtelseform behöver inte avskaffas eller utbytas för att utveckla boendedemokratin. För att ytterst förverkliga kravet på boendedemokrati måste andra reformer på bostadspolitikens område genomföras. Det gäller att effektivt motverka all privat vinstjakt, ägande och spekulation på bostadsmarknaden och i stället göra bostaden till en social rättighet. Herr talman! Det första steget för en ny bostadspolitik består i att sätta stopp för hyreshöjningarna. Varje hyreshöjning är en löneminskning, och arbetare och tjänstemän måste för att försvara sin levnadsstandard ta upp kampen mot hyreshöjningarna. I tider av ekonomisk kris framstår detta tydligare än annars. Rörelsen bland hyresgästerna för hyresstopp har vuxit sig allt starkare under den senaste lågkonjunkturen. Denna lågkonjunktur, Svenska arbetsgivareföreningens allt hårdare attacker mot lokal lönekamp och de fackliga ledningarnas undfallenhet i avtalsförhandlingar har skapat ett skärpt läge i den ekonomiska kampen. Vänsterpartiet kommunisterna kräver hyresstopp. Ett hyresstopp måste kombineras med stöd åt de allmännyttiga bostadsföretagen, ja hyresstoppet måste realiseras just genom ett sådant riktat stöd. Hyresnivån i de allmännyttiga bostadsföretagen har stor betydelse för hyresnivån även i privata fastigheter. De privata värdarna är visserligen skyldiga att förhandla om hyran, men de s.k. bruksvärdesreglerna i hyreslagen garanterar dem minst lika stora hyreshöjningar som i likvärdiga allmännyttiga lägenheter. I dag befinner sig många allmännyttiga bostadsföretag i ständig ekonomisk kris. Deras kostnader stiger häftigt och leder till allt orimligare hyreskrav. Eftersom de ingår som en del i den kapitalistiska ekonomin blir deras s.k. självkostnadshyror närmast ett slags marknadspris på lägenheter. I detta marknadspris ingår marknadsräntan på de pengar som har lånats för att täcka kostnader för bygget innan det är färdigt. Där ingår priset på marken inkl. tidigare spekulationsvinster, monopolvinster på byggnadsmaterial och vinster till privata byggföretag. När de kommunala bostadsföretagen vill höja hyran för att få dessa skenande s.k. självkostnader täckta möts de av ett allt bestämdare motstånd från hyresgäster som helt enkelt inte orkar med flera hyreshöjningar. De borgerliga partiernas svar på denna hyresgästopinion har varit förslag som innebär en ökad privatisering av boendet. Attraktiva delar av allmännyttan skall förvandlas till äganderättslägenheter och småhusbyggandet skall öka. Dessa förslag måste bestämt avvisas. Även om de allmännyttiga bostadsföretagen är beroende av den kapitalistiska marknadsekonomin så gör de ingen egen profit i förvaltningsledet. Att försvaga dessa företag vore ett steg i rakt motsatt riktning till en bostadspolitik med socialt innehåll. Under trycket av hyresgästopinionen har Hyresgästernas riksförbund ställt kravet på statligt stöd till allmännyttan för att stoppa hyreshöjningarna. Därmed anslöt man sig till det krav kommunisterna varit ensamma om att driva. Som svar på kraven om statligt stöd till de kommunala bostadsföretagen har den tidigare trepartiregeringen genom nuvarande bostadsministern Birgit Friggebo aviserat ett förslag om särskilda underhållslån. Sådana lån för underhåll av nyare flerfamiljshus kan vara av intresse för vissa fastighetsägare. De kan också ge vissa sysselsättningseffekter, men de är inget svar på hyresgästernas krav på hyresstopp för att försvara levnadsstandarden och minska orättvisorna på bostadsmarknaden. Förslaget skulle ge fastighetsägare möjlighet att låna ca 1 000 kr. per lägenhet för underhåll i hus som är byggda 1965-1975. Räntan ligger något under marknadsräntan och amorteringstiden är kort, bara 15 år. Ett sådant lån innebär att kapitalkostnaderna ökar och att framtida hyreshöjningar intecknas. Lånen kan inte utgå till hus byggda före 1965 — där underhållsbehoven är störst. De är inte särskilt intressanta för välskötta allmännyttiga företag. De privata fastighetsägare som kan utnyttja skatteavdragen får däremot en extra subvention. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit ett statligt stöd till allmännyttan i form av ränteoch amorteringsfria lån, så att hyreshöjningarna kan stoppas. Behovet av ett sådant stöd kvarstår ograverat även om man beslutar ge lån till underhåll.

Herr talman! Jag skall som sista talare inte göra någon sammanfattning av den allmänpolitiska debatten. Jag vill i stället ta upp två viktiga frågor. Inledningen i folkpartiets regeringsförklaring är ett stort ”hurra, vad vi är bra”. I Sverige lever människorna i välstånd och trygghet, och för egna initiativ finns det stort utrymme. Sedan skrapar man litet på ytan och medger att det fortfarande finns brister på flera samhällsområden. Därefter erkänner regeringen sin oförmåga att lösa alla dessa problem. Men, herr talman, oförmågan till handling ligger ju i den bristande viljan att verkligen ta itu med de grundläggande orsakerna till problemen. Det problem som jag vill beröra hör samman med inledningen i regeringsförklaringen, människornas välstånd och trygghet. Visst finns det människor i vårt land för vilka detta är en realitet, men det gäller inte för större delen av löntagarna, barnfamiljerna eller pensionärerna — stora grupper som dagligen brottas med sin ekonomiska situation och för vilka varje prishöjning betyder en sänkt levnadsstandard. När den borgerliga regeringen trädde till efter 1976 års val konstaterade den snabbt att en av orsakerna till inflationen var att svenska folket köpte för mycket, konsumtionen var hög. Receptet för detta var: Dra åt svångremmen! Det lyckades man göra så hårt att hålen inte längre räckte till. Det fick till resultat att försäljningssiffrorna gick ned även för detaljhandeln. Människor med begränsade inkomster tvingades minska sina inköp även av nödvändiga livsmedel och övriga dagligvaror. För dessa grupper har svångremspolitiken verkligen varit effektiv. Under en av de sista dagarna på riksdagens vårsession, i samband med behandlingen av den ekonomiska politiken, påstod den borgerliga regeringen att den nu lyckats hejda inflationen och utlovade en lugn prisutveckling under 1978. Frågan är då vad som är en lugn prisutveckling. Det beror ju på vad man jämför med. Om man jämför med 1977 års prisutveckling, kan 1978 års möjligen betecknas som lugnare. Men om jämförelsen görs med löneutvecklingen, vilket måste vara det riktiga, eftersom den är avgörande för löntagarnas köpkraft, måste man konstatera.att det varit en osund prisutveckling även hittills under 1978. Sammanlagt har under perioden 1 januari — 30 september 1978 den allmänna prisnivån i konsumentledet stigit med 5,5 96. Fördelningen innebär att priserna på dagligvaror stigit med 3,8 96 och priserna på livsmedel med i genomsnitt 4 96. Priserna på de subventionerade baslivsmedlen, där bl.a. mjölk, ost, kött, fläsk och charkuterivaror ingår, har från årets början stigit med inte mindre än 8 96, varav 1 till 1,4 96 utgör höjda handelsmarginaler — allt enligt statens prisoch kartellnämnd. Även om årets prishöjningar är mindre än föregående års, måste årets prisutveckling ses i samband med löneuppgörelsen för 1978, som gav mellan 2,5 och 5 96, eller ca en hundralapp per månad. Det är en helt otillräcklig kompensation. Ännu sämre blir ekonomin för många om man tar i beaktande den reallönesänkning som löntagarna drabbades av 1977. Självfallet ligger det nu i den borgerliga regeringens intresse, oavsett om det är en treeller enpartiregering, att hålla den allmänna prisnivån under de 7,25 26 jämfört med januari månad som är gränsen för utlösandet av nya löneförhandlingar under året. Vänsterpartiet kommunisterna har för att lindra verkningarna av prisutvecklingen under många år ställt krav på ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel och ett allmänt effektivt prisstopp på alla dagligvaror. Numera är det helt klart för alla partier att de som har små inkomster — barnfamiljer och pensionärer — tvingas använda större andel av sina inkomster till inköp av livsmedel och andra nödvändighetsvaror och därmed drabbas hårdare av en prishöjning på dessa varor. Andra som drabbas hårt är kommuner och landsting, som är stora avnämare av dessa varor. Prishöjningarna har inneburit att budgeterade medel inte räckt till därför att det blir allt vanligare att beslut fattas att prishöjningar på livsmedel inte får innebära budgetöverskridande. Det betyder då att kosthållet på de offentliga institutionerna försämras. Undersökningar har under senare tid visat att skolelever på grund av att de äter för dåligt drabbas av bristsjukdomar och har svårt att följa med i undervisningen. I stället för att kompensera barnfamiljernas försämrade ekonomi genom ett förbättrat kosthåll i skolan låter man ofta utgifter för denna sociala förmån först drabbas av ekonomiska prutningar. Men kommunernas och landstingens allmänt dåliga budgetläge förstärker nedskärningstendenserna också på andra socialt viktiga områden. Herr talman! Levnadsstandard är inte bara det som hör till livets nödtorft. Dit hör också rätten till ett meningsfullt arbete och sunda arbetsförhållanden. Och här kommer jag då in på en annan fråga, frågan om arbetsförhållandena för de många anställda inom den s.k. landstingskommunala sektorn. De anställda inom den offentliga sektorn drabbas liksom det övriga arbetslivet mycket hårt av det kapitalistiska samhällets effektivitetskrav. Kommunernas och landstingens allt svårare ekonomiska situation har drabbat de anställda på alla vårdoch serviceområden. Personalstyrkan har inte ökat i den takt som verksamheten har byggts ut. Arbetstidsförkortningarna har genomförts utan några persontillskott. Rationaliseringar, som innebär att ökade arbetsuppgifter måste skötas på samma tid, liksom överbeläggningar är orsaker som tvingar till ökade arbetsinsatser för stora yrkesgrupper. Med de ökade effektivitetskraven har stressreaktioner bland denna personal blivit allt vanligare. Detta har fått som följd en helt oacceptabel personalomsättning och att övervägande delen av dessa anställda nu arbetar deltid. Det finns offentliga undersökningar från Stockholms läns landsting som visar på en personalomsättning på mer än 100 26 inom enskilda vårdenheter och att ett 20-tal personer under ett år kan sysselsättas på en enda tjänst. Detta måste naturligtvis utgöra ett hinder i kontinuiteten i vården och därmed drabbas också patienterna hårt. Trots den förändrade arbetsmarknadssituationen, med ökat antal arbetslösa, kvarstår rekryteringssvårigheter när det gäller stora personalgrupper. Det gäller inte bara Stockholmsregionen. Som främsta orsaker till rörligheten anges arbetstiden, arbetsbelastningen och den ofta bristande utbildningen och fortbildningen. Att vara sjukvårdsbiträde, undersköterska, skötare eller sjuksköterska är ett både fysiskt och psykiskt krävande jobb. Ändå är det här som kvinnorna finns. När de då inte av vad man kan kalla arbetsmiljömässiga skäl klarar av en heltidssysselsättning blir enda valmöjligheten att de arbetar på deltid med de nackdelar som det innebär. Utvecklingen mot allt fler deltidssysselsatta kvinnor på grund av ohållbara arbetsförhållanden kan inte få fortsätta. Av den totala arbetskraften arbetar i dag var fjärde deltid, men inom den landstingskommunala sektorn har utvecklingen gått ännu snabbare. På landstingssidan har andelen deltidsarbetande på tio år ökat från 31 till 5396. I primärkommunerna har utvecklingen varit än mer drastisk. Där finns i dag drygt 77 26 deltidsoch timanställda. Inom Kommunalarbetareförbundet, som organiserar de flesta deltidsanställda, arbetar inte mindre än 240000 medlemmar deltid. I Sjukoch hälsovårdens tjänstemannaförbund, som organiserar bl.a. sjuksköterskor, är hälften av alla medlemmar deltidsanställda. Samtidigt råder stor arbetskraftsbrist inom dessa yrkesområden. Situationen inom sjukvården, speciellt inom åldringsvården, som är den tyngsta biten, är på grund av arbetskraftsbristen helt ohållbar. Oförståelsen från de ansvariga för de omänskliga arbetsförhållandena har lett till att personalen tvingats reagera på olika sätt för att dra uppmärksamhet till sin situation. Ett sätt har varit att börja arbeta efter den metodbok och de arbetsinstruktioner som de anställda tillsammans med sjukvårdsansvariga arbetat fram och varit överens om. Men vårdarbete, utfört med metoder som arbetats fram med hänsyn till skyddssynpunkterna, innebär att vissa arbetsuppgifter inte ryms inom den fastställda arbetstiden. Patienter har helt enkelt blivit liggande i sina sängar. I stället för att öka personaltätheten och bereda de anställda arbetsförhållanden som gör deras arbete meningsfullt, vilket på sikt skulle minska personalomsättningen, satsar de ansvariga ännu mera på rationaliseringsåtgärder. Löpandebandsprincipen får allt större utrymme också när det gäller den mänskliga omvårdnaden. På fullt allvar planeras bilburna patruller för service. En sängläggningspatrull kommer på kvällen, en annan patrull kommer på morgonen för uppstigning, en tredje kommer med mat etc. Hur stämmer det överens med statsministerns tal i går om mer närhet och mänsklig värme i vården? På alla rationaliseringsåtgärder läggs ekonomiska aspekter. Samtidigt som allt fler slås ut på grund av omänskliga arbetsförhållanden går många, inte minst ungdomar och kvinnor, arbetslösa, trots att deras arbetskraft mycket väl behövs på vårdområdet. I regeringsförklaringen konstateras att det finns stora brister inom omvårdnaden och att långvården behöver ökade resurser för att kunna svara mot grundläggande mänskliga anspråk. Betyder det då att regeringen är beredd att framlägga förslag om att staten skall ta över en större andel av sjukvårdskostnaderna? Det skulle väl stämma överens med vpk:s uppfattning. Ett husläkarsystem som man talar om löser ju inte dessa problem. Det är inom de övriga personalkategorierna som de största bristerna finns. Och betyder det att man, när det gäller att bekämpa arbetslösheten, som för regeringen sägs vara en huvuduppgift, tar i beaktande problemet att åstadkomma mänskligare arbetsförhållanden på alla områden? Jag kommer så tillbaka till den första fråga som jag tog upp och som gällde prispolitiken. Statsministern har lovat att det finns ett ökat utrymme för privat konsumtion. En stimulans skall göras dels genom ökat barnbidrag, dels genom skattesänkning. Men även om barnbidraget nu plussats på med två tior i månaden, så är det en dålig kompensation för barnfamiljerna. När det gäller sänkningen av marginalskatten — vpk är i princip motståndare till en sådan sänkning — i inkomstlägen mellan 50 000 och 90 000 kr. i årsinkomst vill jag säga att inte heller det ökar köpkraften för de grupper jag talar för. Större delen av de svenska löntagarna och pensionärerna kommer inte upp ens till den lägre inkomstgränsen. För dem är den höga kommunalskatten och den indirekta beskattningen av nödvändighetsvaror det stora problemet. Så sent som den 4 oktober i år väckte vpk en motion, där vi ställde en rad förslag om åtgärder för bevarandet av levnadsstandarden för de sämst ställda grupperna i samhället. Bl. a. föreslog vi en kraftigare höjning av barnbidraget, slopande av mervärdeskatten på nödvändighetsvaror och ett allmänt prisoch hyresstopp. Ett bifall till den motionen skulle verkligen innebära ekonomiska förbättringar för dem som bäst behöver dem.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig vilka åtgärder som regeringen har vidtagit och när de kan förväntas ge resultat vad beträffar lokalisering av annan verksamhet till S 1:s nuvarande anläggningar i Uppsala. Jag vill till en början anmäla att enligt den tidsplan som f. n. gäller kommer den av riksdagen beslutade flyttningen av S 1 att påbörjas år 1982 och vara helt genomförd år 1983. Frågan om hur den av S 1 förvaltade marken med byggnader och övriga anläggningar i Uppsala skall användas efter förbandets flyttning utreds sedan år 1974 på regeringens uppdrag av försvarets fastighetsnämnd. Vid uppdragets fullgörande skall nämnden beakta vad riksdagens försvarsutskott anförde i sitt betänkande nr 25 för år 1974 om behovet av skyndsamma åtgärder i syfte att finna lämplig användning för mark och byggnader som förvaltas av S1. Enligt vad jag har inhämtat har fastighetsnämnden haft överläggningar med överbefälhavaren, byggnadsstyrelsen, Uppsala kommun och Uppsala läns landstingskommun om möjligheterna att använda anläggningarna vid S I för något annat statligt eller något kommunalt ändamål. Hittills har dessa överläggningar inte lett till något resultat som har kunnat ligga till grund för förslag i frågan från fastighetsnämndens sida. Överläggningarna fortsätter emellertid, och fastighetshämnden räknar med att i god tid innan förbandet har utrymt anläggningarna i Uppsala kunna lämna regeringen en redogörelse för resultatet av nämndens utredning och lägga fram förslag i frågan. Jag anser att regeringen bör avvakta fastighetsnämndens förslag innan någon vidare åtgärd vidtas.

Herr talman! Jag tackar givetvis försvarsministern för att han har svarat på min fråga. När försvarsministern nu träder in i den politiska eldgivningen för första gången, skulle jag emellertid satt värde på om han hade haft litet bättre laddat och kanske också åstadkommit en litet klarare träffbild än vad det här svaret har inneburit. Jag tycker faktiskt att det är relativt poänglöst. Vad jag är ute efter är ju statens politiska ansvar. Vad som här svaras är att frågan handläggs tjänstevägen, i sedvanlig ordning. Men det finns ingenting som antyder när regeringen politiskt är beredd att ta sitt ansvar. Det sägs att när försvarets fastighetsnämnds förslag kommer, skall man pröva det. Men när kan det komma? Finns det någon deadline för när fastighetsnämndens förslag måste lämnas till regeringen? Jag menar att regeringen har ett regionalpolitiskt ansvar — och det framgick klart av försvarsutskottets skrivning i samband med att propositionen antogs av riksdagen 1974. Jag skulle alltså sätta värde på om försvarsministern ville klargöra när enligt regeringens mening den här tidsfristen löper ut för fastighetsnämnden och regeringen får möjligheter att göra sin politiska prövning utifrån regionalpolitiska synpunkter. Den arbetsmarknadsmässiga situationen i Uppsala är lika svår nu som 1974 — ja, den är värre. Jag vill citera vad vi sade i vår motion från socialdemokratiskt håll 1974: ”Givetvis skapar utflyttningen av S 1 från Uppsala en hel del problem. Bl. a. innebär den ett betydande bortfall av värdefulla sysselsättningsmöjligheter i kommunens centralort. Som vi påpekade i vår motion hösten 1973 så har Uppsala till skillnad mot andra jämförliga kommuner en markant näringslivsmässig obalans. Antalet industrisysselsatta har de senaste åren undan för undan minskat och är nu nere i så lågt som drygt 10 96 av de yrkesverksamma, ett förhållande som inger de allvarligaste farhågor för framtiden. Till detta kommer den arbetslöshet som fortfarande är rådande — speciellt bland ungdomen. Den militära sektorn har i denna situation utgjort ett värdefullt tillskott som från arbetskraftssynpunkt skilt sig från den övriga offentliga verksamhet som i hög grad dominerar kommunens näringsliv. S 1, med tillhörande verkstäder och skolor, har bidragit till en betydelsefull breddning av den lokala och regionala arbetsmarknaden. En utflyttning kommer att både minska antalet arbetstillfällen och få besvärande sysselsätt ningsmässiga konsekvenser av strukturell natur.” Sedan dess har vi fått ett betydligt förvärrat läge på arbetsmarknaden, en ökad obalans. Volvo-Penta, som tillhör en av de få vinstgivande koncernerna här i landet, har beslutat att dra bort sin verksamhet från Uppsala. Vi har stor ungdomsarbetslöshet. Jag frågar nu försvarsministern: Är regeringen — det är det som är det intressanta — beredd att verkligen ta sitt ansvar i detta sammanhang?
Herr talman! Representanter för Uppsala har inte alltid varit lika angelägna som Hans Alsén nu var att få behålla S 1. Sålunda finns det en generalplan från år 1970, där man har önskemål om att få praktiskt taget hela S1:s nuvarande område. Men redan i december 1972 hade man i Uppsala ändrat mening och ville behålla S 1. Hans Alsén efterlyser konkret besked om när detta beslut kan fattas. Till det vill jag säga att vi har dock fyra år på oss. Jag är fullt medveten om försvarsministerns ansvar för att man utnyttjar de fyra åren konstruktivt, så att man verkligen får marken använd på ett sätt som passar Uppsala och Uppsalas nuvarande problem väl. Men den ursprungliga situationen var att Uppsala ville ha denna mark i sin generalplan.
Herr talman! När försvarsministern argumenterar här talar han om historisk tid. Då beslutet togs i riksdagen och behandlades av försvarsutskottet fanns det mycket klara uttalanden från Uppsala kommun om att man i kommunen inte hade intresse av mark och anläggningar och inte var beredd att överta dessa. Det framgår klart av de offentliga handlingar som låg till grund för riksdagens beslut. Det som är intressant är vad som sades när riksdagen fattade sitt beslut och inte vad som sades 1972. Nu säger försvarsministern att det är fyra år kvar. Det har tydligen skett en förskjutning i tidsplanen. Tidigare var det meningen att en överflyttning skulle ske åren 1980 och 1981. Nu är det fråga om något annat årtal. Så visst har man fått en respittid. Men fyra och ett halvt år av den tiden har redan gått. Under den perioden har ingenting hänt. Det talas här om kontakter mellan å ena sidan Uppsala kommun och Uppsala läns landsting och å andra sidan försvarets fastighetsnämnd. Jag har låtit mig underrättas om hur de kontakterna har gestaltat sig. Det är verkligen att ta till om jag säger att dessa kontakter har varit av blygsam omfattning. Innehållet i kontakterna har varit mycket tunt. Landstinget gav i maj månad i år besked om att man inte hade något intresse av att överta de här anläggningarna. Som jag ser det är det alltså här fråga om ett klart statligt ansvar, och det framgick också av riksdagens beslut år 1974. Länsstyrelsen har producerat kilovis med utredningsmaterial, där man talat om regionalpolitiken. Detta har överlämnats till staten för behandling och åtgärder. Det behövs alltså inte någon ytterligare dokumentation. Här krävs en konkret politisk vilja hos den centrala statsmakten. Jag hoppas att försvarsministern vill påverka de övriga ansvariga i regeringen, så att de kommer att inse det politiska ansvar som den nu sittande borgerliga regeringen har i denna fråga.
Herr talman! Under den vecka som jag har haft denna ansvarsfulla befattning har jag bara en gång varit i kontakt med Uppsala kommun i detta ärende. Jag lovar Hans Alsén att ta förnyade kontakter med Uppsala kommun.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Av massmedierna har vi ju fått klart för oss att försvarsministern är en i vissa avseenden handlingskraftig person, som inte låter gräset gro under sina fötter. Jag hoppas att det håller streck även när det gäller den här frågan. I och för sig har jag ingen anledning att betvivla detta förrän utvecklingen visar något annat. Jag hoppas alltså att försvarsministern gör allt vad han kan på detta område och känner det politiska ansvaret och inte uppfattar det här som ett tjänsteärende, som i första hand ligger hos försvarets fastighetsnämnd. Försvarets fastighetsnämnd är ju ett organ som skall svara för försvarets anläggningar. Men här gäller det någonting helt annat, nämligen att få sysselsättning i anläggningarna, att för uppländsk arbetsmarknad bevara, och helst förstärka, sysselsättningssituationen. Jag har med mitt citat ur motionen påpekat att situationen är ohållbar och orimlig, framför allt i vad gäller obalansen. Det föreligger klara brister i fråga om industriell sysselsättning.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig om jag är villig att medverka till en tidigareläggning av planerade leveranser av kläder och skor till försvaret. Det militära försvarets beställningar av textil, konfektion och skor under den senaste femårsperioden har genomsnittligt omfattat ungefär 115 milj.kr. per budgetår. I förhållande till gällande planer har beställningar tidigarelagts till ett belopp av ungefär tillsammans 75 milj.kr. under budgetåren 1975 77. Denna tidigareläggning har naturligtvis delvis bidragit till att beställningsverksamheten nu har minskat. Härtill kommer att medlen för anskaffning av kläder och skor har fått reduceras till följd av den ekonomiska ram som 1977 års försvarsbeslut innebär. Enligt programplanen för femårsperioden 1979-1984 planeras en beställningsverksamhet om ca 85 milj.kr. En ytterligare tidigareläggning av planerade beställningar inom den gällande ekonomiska ramen skulle självfallet medföra att beställningsverksamheten om något år skulle bli ännu mindre. Jag är därför inte beredd att medverka till en tidigareläggning av inom utgiftsramen för det militära försvaret inplanerade beställningar. Efter samråd med arbetsmarknadsministern vill jag däremot meddela att regeringen är beredd att pröva möjligheterna att med utnyttjande av arbetsmarknadsmedel utöka beställningarna för det militära försvarets räkning.

Herr talman! Det har fallit på min lott att i stället för Ove Karlsson ta emot försvarsministerns svar, eftersom Ove Karlsson har fått förhinder i dag. Enligt uppgift skulle det föreligga förslag om kraftiga nedskärningar av försvarets beställningar av skor och kläder i framtiden. För vissa orter, t.ex. Likenäs, Fastnäs och Vägsjöfors, skulle det slå mycket hårt i fråga om arbetstillgången. Det är likadant när det gäller det län vi kommer ifrån. Just orten Malung, som försvarsministern säkert väl känner till, har ett mycket stort bekymmer med att skaffa människorna arbete. I Malung har man sedan gammalt ett stort kunnande när det gäller skinntillverkning. Vad jag menar är att försvarets upphandling av kläder och skor borde ske mera kontinuerligt och på ett sådant sätt att ryckigheten i beställningarna försvinner. Jag har stor förståelse för att det kan vara svårt när man har anbudsupphandling. I den här situationen med sysselsättningssvårigheter borde man ha ett bättre samråd mellan de olika statliga institutionerna. Min förhoppning är att statsrådet är beredd att medverka till att man kan tidigarelägga sådana beställningar som det här gäller, så att man inte äventyrar existensen för de företag som berörs av dessa. Facket och de anställda på de aktuella företagen är djupt oroade, eftersom beställningar utgår så sent att man av den anledningen helt enkelt fått gå ut med varsel till de anställda. Ur försvarssynpunkt bör det också vara ett intresse att vissa företag finns kvar, som kan leverera till försvaret i fortsättningen. Därför måste detta samråd vara mycket aktivt under en tid när vi har ont om arbete. Det är exempelvis få människor i vårt land som kan hanteringen av skinnvaror. Mot denna bakgrund skulle jag önska att man kanske vore mera aktiv inom detta område. Jag vill tacka herr försvarsministern för svaret på denna fråga.
Herr talman! De tidigareläggningar om 75 milj.kr. av beställningar på textil och skor som gjordes under budgetåren 1975 77 var ju motiverade av arbetsmarknadspolitiska skäl. Vilka ytterligare tidigareläggningar som nu kan göras och därmed vilka industrier som blir berörda är en fråga, som skall avgöras i samarbete mellan arbetsmarknadsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar, försvarets materielverk och berörda försvarsgrenschefer. Det ankommer på de myndigheterna att göra en avvägning mellan olika industriers sysselsättningssvårigheter, deras förmåga att upprätthålla krigsproduktion och försvarets behov av beklädnadsmaterial. Jag vill alltså försäkra Gudrun Sundström om att just de aspekter hon berört i sin replik till mig kommer att bli beaktade.
Herr talman! Det sista tar jag som ett löfte från herr försvarsministern om att vi kan se litet ljusare på situationen i detta aveende i vårt län.

Herr talman! Olle Göransson har bett mig lämna besked om tidpunkten för inrättande av militärledningens rådgivande nämnd samt — utöver vad som anfördes i propositionen 1977/78:63 — om dess uppgifter och sammansättning. Vad beträffar tidpunkten för inrättande av nämnden har jag för avsikt att föreslå regeringen att den inrättas den 1 januari 1979. Vad gäller nämndens uppgifter och sammansättning avser jag att följa de riktlinjer och intentioner som min företrädare har föreslagit i propositionen och som riksdagen har godkänt . Arbete med nämndens instruktion pågår f. n. inom försvarsdepartementet.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig om jag avser att ta initiativ som syftar till en omprövning av SJ:s beslut att lägga ned Nattavaara station. SJ:s trafikdistrikt i Luleå har i skrivelse till Gällivare kommun i februari 1978 anmält sin avsikt att avbemanna järnvägsstationen i Nattavaara. Planerna innebär inte att stationen läggs ned eller att något trafikslag upphör. Tågen kommer alltjämt att stanna för resandes påoch avstigande. Gods kommer också att kunna sändas till och från orten i SJ:s regi. Den planerade avbemanningen för dock med sig att exempelvis biljettförsäljningen upphör på stationen. Den stationära styckegodsservicen ersätts med godsombud och hemforsling. Den avsedda förändringen, som ursprungligen planerats till den I oktober i år, har skjutits upp till den I december. Orsaken härtill är att diskussioner och förhandlingar mellan SJ i Luleå och berörd facklig organisation sedan länge pågår i avbemanningsfrågan. MBL-förhandlingar i frågan har ägt rum och ytterligare sådana är aviserade. Gällivare kommun har i augusti månad skriftligen — och i samband med uppvaktning — begärt kommunikationsministerns medverkan till att SJ omprövar planerna på att dra in bemanningen. Kommunens framställning har enligt praxis överlämnats till SJ:s centralförvaltning för handläggning. Handläggningen där vilar i avvaktan på slutförandet av förhandlingarna mellan SJ och fackorganisationen. SJ har i skrivelse till kommunen sagt att man i det rådande läget inte kan ge fullständigt besked beträffande Nattavaara och att man avser att återkomma när förhandlingarna avslutats. Jag är i den situation som råder inte beredd att göra närmare uttalanden i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka för att jag fått svar på min fråga. Jag är inte alls nöjd med svaret, men jag hade inte heller hoppats på att få ett nöjaktigt svar. Jag har nämligen förstått att regeringen inte vill ta itu med denna fråga, utan man hänvisar till överläggningar och förhandlingar som pågår, och det gör man oavsett att denna fråga egentligen är ganska intressant. Det sägs i svaret att stationen inte skall läggas ned. Jag skall återkomma till det, om jag hinner. Det är nämligen så att man redan 1977 bestämde att denna åtgärd skulle vidtas. Sedan har hela denna affär varit föremål för överläggningar med de berörda fackliga organisationerna. Jag har inte tid och inte heller anledning att gå in på de turerna. Men när vi från kommunens sida försöker göra klart för SJ vad man håller på att göra, nämligen slå undan benen för utveckling på en ort som är en av de få orterna i Gällivare kommun som, även om den inte utvecklas, lever sitt liv och som har ett näringsliv som är starkt beroende av service i den omfattning som SJ nu tillhandahåller. Det är en rad andra ting som vi gärna ville överlägga med SJ om, men vi får inte underlag från SJ för att kunna bedöma om det finns några möjligheter för oss att med SJ seriöst diskutera vilka andra intressen som står på spel, utan man har helt enkelt avvisat detta från SJ:s sida. Det tycker vi är ganska upprörande därför att det här väl ändå kunde vara ett ganska intressant pilotfall som skulle kunna belysa vilka verkningar SJ:s planerade åtgärder, om de kommer till utförande, skulle få på en kommun som vår. Ärendet är så pass avgränsat att man borde kunna överlägga om det. Kommunen har gått in och sagt att den också är beredd att hjälpa till, om SJ i sammanhanget får utgifter som är för stora för SJ att klara. Så var det med stationshuset. Stationshuset kommer att försvinna. År 1960 byggdes det provisoriska stationshus upp som nu är utslitet och måste bort. Det skall inte ersättas med något nytt stationshus, eftersom detta skulle bli för dyrt. Kommunen har sagt att man kan tänka sig att lösa problemet tillsammans med SJ, och man kan också tänka sig att betala en del av kostnaderna på grund av att gemensamma intressefrågor då kunde lösas på ett vettigt sätt. Men svaret är alltså nej. Detta gör oss väldigt besvikna. Vi är också besvikna över att det inte kan finnas möjligheter att gå in och se på fallet, eftersom kommunen, uppenbarligen SJ:s egna anställda och fackföreningarna behöver få en klarare belysning av fallet, men det tycks inte finnas några möjligheter att undersöka fallet. Därför beklagar jag svarets innebörd. Vi får alltså ett besked till kommunen först när beslut redan har fattats och detta — det vill jag säga till statsrådet — tillfredsställer oss inte.

Herr talman! Karl Hallgren har frågat industriministern om han har för avsikt att vidta sådana åtgärder som tryggar sysselsättningen för dem som nu hotas av att mista sina jobb vid Annons-Krantz AB i Göteborg. Frågan ställs mot bakgrund av televerkets beslut att anlita ett annat företag för ackvisition av annonser till telefonkatalogen. Frågan har därför överlämnats till mig. När det gäller effekterna på sysselsättningen för de anställda vid Annons Krantz har jag fått veta att flertalet av dem som i dag sysslar med katalogarbetet har erbjudits anställning i det nya bolag som har bildats. Karl Hallgrens farhågor för att en stor del av den nuvarande arbetsstyrkan riskerar att mista sina jobb är alltså dess bättre obefogade.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet påpekar här att de flesta har garanterats arbete i det nya företaget. Men det är ju ett faktum att en del ändå blir arbetslösa eller måste söka sig andra arbeten —- om det nu finns några sådana i Göteborgstrakten, som är hårt drabbad av arbetslöshet. Men det verkligt anmärkningsvärda i den här affären är att ett statligt företag som televerket beslutar sig för att anlita denna multijätte som ITT är. Och det sker antingen med regeringens tysta samtycke eller helt utan regeringens kännedom. Det är lika illa, vilketdera som än har skett. Jag förutsätter att både den förra regeringen och den nuvarande känner väl till ITT:s agerande som multinationell koncern och som imperialistiskt företag. Jag förutsätter också att det nya statsrådet har kunskaper om vad ITT sysslat med. Det är klart dokumenterat att ITT spelade en aktiv roll och gjorde allt för att förhindra att Allende blev vald till president i Chile. När detta inte lyckades gjordes massiva insatser för att störta Allende. Vi vet ju alla vad som hände den 11 september 1973: man lyckades med sitt grymma uppsåt. Presidenten mördades och högerkrafterna och militären tog över makten. I detta fruktansvärda förspel till förtrycket av ett helt folk har ITT spelat en aktiv och framträdande roll. Jag vill bara ställa frågan: Är denna USA multijätte en lämplig samarbetspartner för svensk statlig företagsamhet? Anser inte statsrådet att det hade varit bättre och riktigare från både arbetsmarknadssynpunkt och allmänpolitisk synpunkt att regeringen hade ingripit i affären och låtit Annons-Krantz fortsätta med annonsanskaffningen för telefonkatalogerna? De anställda vid Annons-Krantz har protesterat, eftersom deras anställningar är starkt hotade. Det har också bekräftats att en del av dem kommer att mista sina arbeten. De har därför krävt att affären skulle stoppas. Jag ställer också frågan till statsrådet: Har man närmare undersökt ITT:s anbud? Det kan ju ligga så till att detta jätteföretag avsiktligt lämnat ett underbud för att helt enkelt slå ut ett svenskt företag och få ett ännu större inflytande i landet än vad det redan har.

Herr talman! Herr Hallgrens fråga gällde sysselsättningen vid bolaget. Men jag vill ändå tala om hur regeringen har handlagt ärendet. Regeringen fattade den 20 oktober i år beslut med anledning av skrivelser om ackvisition av annonser till telefonkatalogen. Det är riktigt att de anställdas organisationer och även enskilda hade vänt sig till regeringen för att få beslutet upphävt. Kommunikationsdepartementet skickade skrivelserna på remiss till bl.a. riksrevisionsverket, som yttrat sig i ärendet. Riksrevisionsverket har konstaterat vissa formella brister i behandlingen av upphandlingsärendet, men inte funnit att resultatet strider mot de grundläggande krav på affärsmässighet och objektivitet som upphandlingskungörelsen ställer. Regeringen har i sitt beslut konstaterat att enligt upphandlingskungörelsen talan inte får föras mot beslut i upphandlingsärende. Vidare har regeringen i sitt beslut konstaterat att den paragraf i förordningen med instruktion för televerket, som reglerar när televerket är skyldigt att underställa regeringen ett upphandlingsärende, gäller avtal med utländska myndigheter och företag som behövs för teleförbindelserna med utlandet. Det av verket nu träffade avtalet har inte sådan karaktär. Slutligen har regeringen också konstaterat att sådana förhållanden som behandlas i anvisningarna till I § upphandlingskungörelsen om de fall då ett upphandlingsärende kan komma att ställas under regeringens prövning inte föreligger i detta upphandlingsärende. Regeringen har därför lämnat skrivelserna utan åtgärd.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att den förra regeringen, som handlade det här ärendet, alltså inte har sett något anmärkningsvärt i att svensk statlig företagsamhet beblandar sig med imperialistiska multijättar av typ ITT. Men då talar i varje fall den förra regeringen med dubbla tungor. Den förre kommunikationsministern Bo Turesson har offentligt uttalat sig om denna affär och beklagat att den har kommit till stånd. Det uttalandet finns återgivet i Hallandsposten den 19 juli. Jag vet inte hur den nya regeringen och speciellt den nya kommunikationsministern ser på saken — om man också beklagar att man har samröre med en sådan multinationell jätte som ITT. Vi vet att företaget har ett stort inflytande på svensk teknik, särskilt när det gäller telefon, radio och annan teknisk utrustning som har ganska stor anknytning till försvaret. Det är naturligtvis väldigt viktigt att man, när man har kunskap om denna koncerns agerande i andra länder, verkligen håller ett öga på vad den sysslar med. Kan man över huvud taget ha kontroll över försvarshemligheter när ett sådant företag har de tjänster och den tillverkning som det har genom de svenskägda företagen?
Herr talman! Jag vill bara sluta med att säga att regeringen har följt de bestämmelser som gäller.
Herr talman! Statsrådet menar alltså att om regeringen har följt de bestämmelser som finns är det inget anmärkningsvärt att ett sådant multiföretag som ITT får ett starkt grepp över teknisk tillverkning också av försvarsviktig produktion här i landet. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Man tar inte heller hänsyn till att ett sådant här företag slår ut ett svenskt företag som har sysslat med exempelvis den fråga vi nu diskuterar, nämligen annonsanskaffning till telefonkatalogen. Jag anser att det är anmärkningsvärt att man tar så lätt på frågan. Man har följt gällande bestämmelser, säger statsrådet. Men tycker inte statsrådet att man i så fall borde göra en översyn av de bestämmelser som i dag reglerar handelsförhållanden mellan utländska företag och svensk företagsamhet?

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig om regeringen är beredd att utfärda sådana bestämmelser för statsbidragsgivningen till vägbyggen att kommunernas möjligheter att hävda miljöintressena tryggas. Statsbidrag till kommuner för byggande av vägar och gator utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen om statsbidrag till vägoch gatuhållning i vissa kommuner. De villkor som i kungörelsen uppställs för bidrag grundar sig på riktlinjer som har godkänts av riksdagen. Statsbidrag utgår enligt fastställd fördelningsplan. I fördelningsplan upptas i princip endast vägoch gatuobjekt som ingår som viktiga delar i trafikledsplaner, vilka antagits av resp. kommuner. Genom denna praxis säkras att berörda objekt kan ges en riktig utformning med hänsyn till kommunens övriga planering. Resp. kommun utarbetar sedan arbetsplan för vägoch gatuobjekt som är upptagna i fördelningsplan. Innan detta sker läggs normalt stadsplan för området enligt bestämmelserna i byggnadslagen. Som bekant har kommunerna planmonopol enligt byggnadslagen. Mot denna bakgrund kan jag inte finna att gällande bestämmelser om statsbidragsgivningen till vägbyggen skulle hindra kommunerna att hävda miljöintressena.

Herr talman! Listan börjar bli lång över kommuner som har mötts av besked om att statsbidrag till vägbyggen förutsätter trafiklösningar som varit uppenbart otillfredsställande ur miljösynpunkt. Trafikleder har dragits genom bostadsområden, känsliga fritidsområden osv. Den omedelbara anledningen till min fråga till kommunikationsministern är handläggningen av den s.k. Vallaledsfrågan i Linköping. Under trycket från en bred opinion mot planerna på en trafikled genom ett värdefullt fritidsområde beslöt kommunfullmäktige förra året att söka en annan lösning för att rädda Vallaskogen. När man sedan kommer till vägverket för att diskutera statsbidragsfrågan visar det sig att verket förbinder statsbidrag med att Vallaleden byggs. På så sätt framtvingar vägverket en trafiklösning som strider mot kommunfullmäktiges beslut och mot en mycket bred folkopinion. Det måste vara otillfredsställande att statsbidragsgivningen tillämpas på ett sådant sätt. Mot denna bakgrund har jag ställt frågan till kommunikationsministern om regeringen är beredd att utfärda sådana bestämmelser för statsbidragsgivningen till vägbyggen att kommunernas möjligheter att hävda miljöintressena tryggas. Jag tackar kommunikationsminister Anitha Bondestam för svaret på min fråga, även om det är undvikande. Jag tycker inte det räcker att hänvisa till kungörelser och bestämmelser för statsbidragsgivningen. Det är inte rätt att säga att den praxis som tillämpas har en riktig utformning i förhållande till kommunernas övriga planering. Kommunikationsministern säger att hon mot denna bakgrund inte finner att bestämmelserna skulle hindra kommunerna att hävda miljöintressena. Men det är ju vad som har skett i det fall jag åberopade och i en rad andra liknande fall. Jag medger att det är svårt att i de bestämmelser som reglerar vägverkets verksamhet finna stöd för ett agerande som strider mot miljöintressena. Men det är också svårt att finna bestämmelser som klart säger att miljöintressena skall beaktas. Det är därför jag har ställt min fråga till kommunikationsministern. Jag skulle vilja råda kommunikationsministern att ta fram några av de omtvistade ärendena och studera dem. Ta gärna en särskild titt på vägverkets agerande i den s.k. Vallaledsfrågan i Linköping. Mot bakgrund av vad jag här anfört vill jag ställa frågan: Visar inte det inträffade att vägverket använt statsbidragsgivningen på ett sätt som strider mot miljöintressena? Visar inte detta att det behövs bestämmelser för statsbidragsgivningen så att miljöintressena kan tryggas?

Herr talman! Nils Berndtson har ställt en principiell fråga till mig som jag har besvarat. Nu begär han att jag skall yttra mig om ett speciellt vägobjekt som är föremål för prövning i samband med det pågående arbetet med att upprätta ny fördelningsplan. Som bekant är vägplaneringen i dag i stor utsträckning decentraliserad. Även om det är vägverket som formellt upprättar och fastställer fördelningsplan sker det reella planerandet på den kommunala och regionala nivån. Således är det kommuner och länsstyrelser som avger förslag på vilka vägoch gatuobjekt som bör ingå i planen. Efter det att denna upprättats skall dessutom vägverket ge kommuner och länsstyrelser möjlighet att yttra sig över upprättad plan innan den fastställs. Det hör till undantagen att vägverket frångår den prioritering som gjorts på den kommunala och regionala nivån. Endast i det fall att länsstyrelse och vägverk inte är överens om fördelningsplan prövas frågan av regeringen. Med denna uppläggning av vägplaneringen vore det direkt felaktigt av mig att här gå in och yttra mig över ett speciellt vägobjekt.

Herr talman! Regeringar och kommunikationsministrar växlar, men svaren är desamma. Ungefär så här svarade Bo Turesson i fjol på en liknande fråga som gällde den nya högbron i Stockholm. Jag tror inte det vore så dumt om de nya ministrarna svarade utan att titta i företrädarens pärmar och skrivbordslådor. Min fråga är principiell. Det är naturligtvis inte nödvändigt att kommunikationsministern kommenterar det enskilda fallet. Jag har redovisat det för att illustrera rådande förhållanden. Anitha Bondestam kan mycket väl ta ställning principiellt utan att beröra det enskilda fallet. Jag har frågat: Är regeringen beredd att utfärda bestämmelser för statsbidragsgivningen som är sådana att kommunerna inte tvingas till trafiklösningar som strider mot miljöintressena? Den frågan måste också kunna besvaras principiellt.